Herr talman! I höstas kunde vi alla bevittna den stora debatt som blev kring skolan, jämställdheten i skolan och framför allt kring de unga tjejernas situation i skolan. Vad hände med sex och samlevnadsundervisningen och våldet mot just de yngre flickorna? I den här debatten föreslog Centerpartiet att en kampanj för att stärka tjejernas trygghet skulle ordnas. Den skulle också belysa frånvaron av undervisning om sex och samlevnad i skolan. När vi kom med det här förslaget gick Margareta Winberg ut och sade att det var en jättebra idé och att man skulle göra en sådan kampanj, och den skulle komma snarast.

Herr talman! Tack Margareta Winberg för det svaret och de initiativ som redan har kommit. Jag tycker att det är bra. Vi måste fokusera debatten på de här frågorna igen. Vi kan se att flera skolor gör ett väldigt bra jobb. Men många skolor gör inte något alls. Då handlar det inte bara om diskussionen om jämställdhet från centralt håll. Man måste också kunna lita på politiker som gör ett uttalande om att snart kommer det resurser och snart kommer det en kampanj för att hjälpa till att belysa ett problem. Vad är det Margareta Winberg tycker är extra viktigt att belysa? Vilka extra resurser och insatser vill Margareta Winberg se komma till stånd för att man skall kunna fortsätta att jobba med de här frågorna?

Herr talman! Utjämningssystemets syfte är ju att skapa likvärdiga förutsättningar för kommuner och landsting att bedriva sin grundläggande verksamhet. Syftet är att se till att man tar hänsyn till de strukturella skillnader som finns mellan kommuner och landsting i glesbygden och i storstäderna, så att förutsättningarna för att klara välfärdsåtagandena är likvärdiga. Det är grunderna för utjämningssystemet. Jag kan konstatera att det finns en mycket bred uppslutning bakom de principerna. Det ges uttryck för det i Sedan finns det - och det har jag sagt i olika sammanhang - en skönhetsfläck i systemet, nämligen den s.k. pomperipossaeffekten som i dag drabbar ungefär 18 kommuner. Regeringen är beredd att titta närmare på det problemet och försöka hitta en lösning så att man undviker pomperipossaeffekten utan att för den skull frångå principen om en långtgående utjämning av inkomsterna.
Herr talman! Det finns inte bara en skönhetsfläck i systemet. Det må vara att vissa kommuner förlorar mer än hela sin ekonomiska tillväxt genom systemet. Men även en kommun med låg skattekraft liksom kommuner med hög skattekraft får ju nästan inte behålla någonting alls - det kan möjligen vara 1 % - Vi diskuterar marginaleffekter när det gäller enskilda medborgare och säger att en marginalskatt på över 50-55 % skadar tillväxten. Hur kan man då försvara en marginaleffekt när det gäller kommunerna på 98-103 %?
Herr talman! Den här debatten tar jag gärna. Tillväxten är ojämlikt fördelad i Sverige i dag. Det finns vissa regioner som drar och som utvecklas. Men det är ett alldeles för snävt resonemang att säga att tillväxten just är ett resultat av ansträngningarna i de tillväxtregionerna. Den tillväxt vi har i Sverige i dag - och den är på hygglig, god europeisk nivå, t.o.m. över genomsnittet i EU - är en frukt av hela landets ansträngningar. Det är hela landet som står bakom den tillväxten. Och då tycker jag utifrån mina utgångspunkter - och det finns en bred parlamentarisk majoritet för det - att det är rimligt att frukterna av tillväxten också fördelas på ett jämbördigt sätt över landet. Annars lämnar vi stora delar av landet bakom oss när det gäller möjligheterna att klara de grundläggande välfärdsåtagandena. Och det är man i alla fall inte i mitt parti beredd att göra.
Herr talman! Jag vill ställa min fråga till utrikesministern. Vi har ju tidigare här i dag hört talas om Bengtsfors och Lear Corporation, och det finns många skäl att politiskt aktualisera det som händer där. Jag vill koppla min frågeställning till Agenda 2000 och det arbete som nu pågår med EU:s framtida strukturfonder. Jag vill fråga utrikesministern vilka initiativ den svenska regeringen vill ta för att få i gång en diskussion om den nuvarande ordningen och för att åstadkomma en förändring som innebär att man inte kan använda strukturfonderna på det här sättet för att flytta jobb från ett land till ett annat.
Herr talman! Det är uppenbarligen fullständigt felaktigt om EU:s stöd kan användas för att flytta en verksamhet från ett område till ett annat, dvs. att man får bättre villkor av EU för att flytta verksamheten. Det kan vi självklart inte acceptera. Nu pågår det en översyn, och det finns ett antal förslag om hur man skall få bättre regler för strukturfonderna i EU. När det gäller exakt hur områdena skall se ut, exakt vilka stöd som skall betalas ut är det fortfarande någonting som diskuteras inom EU. Vi kommer att använda exemplet Bengtsfors både för att göra en mycket kritisk analys av hur vi inte vill att systemet skall kunna användas och naturligtvis också för att visa våra kolleger i EU hur man bör se över systemen.
Herr talman! Tack så mycket utrikesministern! Jag vill koppla på en fråga: Är det rätt tolkat från min sida att utrikesministern bedömer att Sveriges regering har stora möjligheter att få till stånd en förändring som innebär att vi inte skall behöva uppleva, när nyordningen trätt i kraft, att det sker sådana här omflyttningar av jobb?
Herr talman! Jag är naturligtvis hoppfull inför möjligheterna att få både en förändring och en förenkling av strukturfonderna som används inom EU. Jag vågar samtidigt inte ge några löften till svenska riksdagen - det tycker jag vore allvarligt - om att jag är säker på att vi kommer att lyckas att få en sådan förändring, så att vi aldrig i något mer fall kan se hur man använder EU-medel för att flytta verksamhet. Vi kommer att göra vad vi kan, men jag vågar inte ställa ut några löften i förväg.
Herr talman! Jag har en fråga till socialministern. Det finns i sju olika preparat. De mest kända är Doleron, Paraflex comp och Distalgesic. Man har utfört forskning på de här medlen, och de är inblandade i 140-190 dödliga förgiftningsfall per år. I Norge och Danmark har man åtgärdat DXP-problemet genom att ändra föreskrivningsreglerna, och man har klassat preparatet som narkotika. Det framgår att detta preparat är farligt, att det är beroendeframkallande och att det också medför allvarliga biverkningar.
Herr talman! Dess bättre är nu ordningen sådan att statsråden inte behöver vara kunniga i exakt vilka beståndsdelar olika läkemedel består av. Jag förlitar mig på att de myndigheter vi har på det här området faktiskt följer utvecklingen och att de vidtar de åtgärder som finns. I den mån vi inte har regelverk nog för att åtgärda det förlitar jag mig på att de i så fall kommer tillbaka till Socialdepartementet och regeringen och att vi så kommer tillbaka till riksdagen.
Herr talman! Jag får väl tacka för svaret. Men jag tycker att det är konstigt att man i Danmark och i Norge ser så allvarligt på medlet att man ändrar föreskrivningsreglerna och klassar det som narkotika. Tycker inte ministern att det är lite konstigt?
Herr talman! Jag skall upprepa det jag sade tidigare. Hittills har jag inte haft skäl att just på de områdena misstro våra myndigheter. Jag är alldeles övertygad om att vi får möjlighet att komma tillbaka till frågan. Det är det enda svar jag kan ge.
Herr talman! Det som just nu händer i Bengtsfors visar att vi är beroende av bra villkor för jobb och företagande och att det handlar både om vad vi gör hemma i Sverige och om vad som händer ute i världen för att folk skall få jobb och egen försörjning. Det visar också att det i sin tur är beroende av att vi kan skapa det välstånd som behövs för en god kommunal service. Inget kommunalt utjämningssystem i världen kan ju kompensera för den här typen av händelser. Icke desto mindre tror jag att ett bra kommunalt utjämningssystem är viktigt för att skapa bra grundförutsättningar. Vi har ju i Sverige en mycket bred enighet om att det är viktigt. Men frågan är hur det skall utformas. Vi har i dag på morgonen haft en hearing i finansutskottet, och vi har fått ytterligare saker belysta. Det som gör mig lite orolig är att systemet är väldigt invecklat, och det är ändå inbyggt mycket av argumentation i det hela. Kommunförbundets ordförande, Margot Wikström, säger att de som sänker skatten får svårt att argumentera för sin sak. Jag skulle därför vilja höra om statsrådet Lövdén kan garantera att det kommunala utjämningssystem som regeringen lägger fram förslag om inte kommer att formas efter vem som är bäst på att argumentera för sin sak, utan efter faktorer som handlar om strukturella skillnader oberoende av avgift och servicenivå.
Herr talman! Självklart skall det finnas saklig grund för den förändring av utjämningssystemet som vi nu skall göra. Jag har under beredningsarbetet bemödat mig att väldigt noggrant gå igenom de faktorer som utredningen kommit fram till, och också lyssnat på de invändningar och den kritik - men också applåder - som utredningsförslaget fick. Jag kan konstatera att Kommunförbundet har pekat på ett par brister i utredningsförslaget som kommer att beaktas i det slutliga förslaget till riksdagen. Det gäller byggkostnaderna, kallorten och frågan om att ta hänsyn till merkostnader för integrationsarbetet. Det är faktorer som Kommunförbundet har pekat på i sitt enhälliga remissvar och som naturligtvis är en viktig ingrediens i det förslag som regeringen skall lägga på riksdagens bord.
Herr talman! Jag är mycket glad för att statsrådet Lövdén klargjorde att hans tidigare uttalanden om kommuner som sänker skatten inte gäller. Jag är glad för att skolbarnen i Haninge, småbarnsmammorna i Salem och de gamla i Huddinge som betalar höga avgifter, men kanske inte så höga skatter, kan känna sig trygga för att de kostnader och inkomster som utjämnas kommer att vägas på sin sakliga grund så att vi får bra villkor även i förortskommunerna.
Herr talman! Vi hörde näringsministern tidigare under frågestunden tala om att vid hans ålder står den mänskliga intellektuella kapaciteten på sin högsta nivå. Vi är glada att vi kan få låna lite av den här i dag. Tyvärr är jag inte övertygad om att det superdepartement som näringsministern har ansvar för, och som han har haft ansvar för i något halvår, riktigt lever upp till de förväntningar man skulle kunna ha mot bakgrund av detta. Ett antal samsynsgrupper, delegationer med näringslivets företrädare osv. har grunnat på att förbättra villkoren för företagandet i Sverige. Nu undrar jag om Björn Rosengren tycker att det är på tiden att vi får se praktiska konkreta resultat av allt resonemang och allt pratande.
Herr talman! Henrik S Järrel har ju samma ålder som jag - kanske något högre. Så vad gäller den intellektuella kapaciteten är vi väl jämbördiga. När det gäller frågan om de olika grupper som vi har haft, dvs. samsynsmän, näringslivsgrupper etc. lever jag i den tron, och jag är också övertygad i den, att om vi skall kunna skapa ett bättre Sverige med högre tillväxt handlar det mycket om att vi har förmåga att samordna politiken, näringslivet, de anställda och de fackliga organisationerna. I de län där man har den förmågan, där man förstår varandra och har en dialog och ger och tar, har man också den högsta tillväxten. Att skapa ett samband mellan politiken och näringslivets intresse och de fackliga organisationernas intresse kan man därför säga i sig är ett medel för att uppnå målet ökad tillväxt.
Herr talman! Vi skall inte sinka oss med att uppehålla oss vid den intellektuella förmågan. Jag har dock inte ansvaret för Näringsdepartementet, superdepartementet, men det har Björn Rosengren, och i kraft av det kan han uträtta ett och annat till fromma för Sverige och företagande och för invånarna i vårt land. Ett alternativ, Björn Rosengren, vore t.ex. att göra det lönsammare för företagare att anställa och att utveckla bolag och lägga fram konkreta förslag och idéer som stöder detta. Vi har inte sett så många konkreta förslag. Det är nog bra att man försöker resonera sig samman, men någon gång måste man ändå komma till beslut och agera. Det väntar vi på att regeringen skall göra.
Herr talman! Det kommer en mängd förslag som skall läggas på riksdagens bord. Vi har i dag en högre tillväxt i Sverige än i relativt många andra länder. 1998 hade vi en tillväxt på Vi minskar arbetslösheten varje dag. Vi ökar sysselsättningen varje dag. Om vi ser på de investeringar som görs, inte minst från utlandet, är det första gången på 25 år som vi har investeringar från utländska företag på 80 miljarder per år. Det motsvarar de investeringar vi gör från svenska företag. Det är första gången på 25 år som vi uppnått detta. Med detta vill jag säga till kammaren att det går bra för Sverige. Vi har en bra tillväxt. Det bekymmer vi har är att vi har en regional obalans. På vissa områden går det mycket bra, inte minst här i Mälardalen. På andra områden, i Norrbotten om jag får nämna det, går det inte riktigt lika bra.
Herr talman! Vi började med Bengtsfors, och det kan väl vara på sin plats att vi avslutar med Bengtsfors eftersom det som har hänt där har en sådan otrolig omfattning för ett helt landskap. Jag behöver inte upprepa det som tidigare frågeställare har anfört. Jag blev lite förvånad när näringsministern sade att han inte har något att komma med utan att han i morgon skall låta sig informeras på ort och ställe i Bengtsfors. Är det verkligen så att näringsministern inte har någon egen fundering över vad han som minister kan åstadkomma för bygden?
Herr talman! Som jag sade tidigare kommer jag att befinna mig i Bengtsfors i morgon för att på ort och ställe med de berörda föra en diskussion. När sådant här händer handlar det dels om kommunen och dess förmåga och möjligheter, dels om företaget som lämnar och om de anställda och vilka möjligheter länsmyndigheterna - i detta fall denna regions olika myndigheter - och regionen själv har. De har stora möjligheter. Det är den diskussionen vi skall föra. Vi kan inte vid varje tillfälle då något företag läggs ned, eller om något företag inte beter sig som det skall, säga att nu kommer näringsministern med 100 eller 200 jobb. Avvakta till i morgon så får vi se vad som händer.
Herr talman! Det låter i och för sig logiskt. Jag tackar för svaret. Men faktum är att medierna som vanligt har varit väldigt alerta. Vi har fått mycket information via radio, TV och tidningar. Själv känner jag mig inte speciellt oinformerad angående den s.k. katastrofen i Bengtsfors. Jag är säker på att näringsministern också vet väldigt mycket. Jag undrar om han inte behöver t.o.m. fördubblad intellektuell kapacitet för att till i morgon komma på något bra. Vi måste tänka på att en på sju i Bengtsfors blir arbetslös. Det är detsamma som om 86 000 stockholmare skulle bli arbetslösa. Jag är säker på att dalslänningarna kommer att bli besvikna i morgon om näringsministern inte har mer att anföra än vad som har anförts här i kammaren i dag.
Herr talman! Jag tycker att det är rimligt att jag visar respekt för dem det berör. Därför vill jag föra diskussionen med dem. Sedan får jag återkomma till kammaren och redovisa vilka åtgärder vi har vidtagit.
Herr talman! Jag har en fråga till socialministern. Under den senaste tiden har det varit många diskussioner om de kraftigt ökade läkemedelskostnaderna. Vid socialutskottets utfrågning i dag framkom att de nya dyrare medicinerna också har en bättre effekt än tidigare mediciner, men de är också mer kostnadseffektiva genom att vårdkostnader och sjukdagar minskar. Min fråga är: Skulle det inte vara bra om man när man redovisar de här höga kostnaderna även redovisar vad man sparar och vilka förbättringar man får genom de här nya läkemedlen? Annars tycker jag inte att man får någon riktig helhetsbild. Det tycker jag att både vi och allmänheten behöver.
Herr talman! Det är alldeles rätt att en förklaring till att läkemedelskostnaderna har stigit mycket snabbt är att läkemedel i allt större utsträckning ersätter annan behandling. Magsår är ett bra exempel. Det görs allt färre operativa ingrepp i sjukvården för att behandla magsår. Det är en följd av att det nu finns magsårsmedlet Losec. Det finns flera områden där medicinerna har ersatt annan behandling och därmed faktiskt bidragit till folkhälsan. Dessvärre är detta inte enda förklaringen. Det finns en annan förklaring som oroar mig, nämligen att det finns en överförskrivning av läkemedel och därmed en överkonsumtion. Socialstyrelsen granskade tidigare en rad sjukhem. Man kunde konstatera att där skrivs ut mediciner i alldeles för stor utsträckning. På något sjukhem skrevs det ut lugnande mediciner till 39 % av de intagna, trots att det egentligen bara var 10 % som hade medicinska behov av sådant. Det finns många sådana berättelser. Annan vård ersätts alltså av medicin. Den vård jag talar om är mänsklig omvårdnad och mänsklig kontakt. Jag är rädd för att den fördubblade kostnadsutvecklingen för mediciner de senaste tio åren riskerar att tränga ut annan vård. Färre personer i vården ersätts med medicinering. Det är viktigt att se till att det blir hejd på kostnadsutvecklingen, men vi skall gärna förklara att en del av utvecklingen ligger i det sagda.

Herr talman! Jag följer inte riktigt Gunnar Goudes resonemang när det gäller betygen. Han svarar inte på frågan om när man når gränsen, i gymnasiet, efter gymnasiet, vid yrkesutbildning osv., där man förr eller senare behöver ett papper som visar att man kan eller inte kan något. Vi är väl alla medvetna om att det går att lura människor länge, men förr eller senare måste man ha svart på vitt på att man faktiskt har de kunskaper som behövs för att gå vidare till nästa steg. Gunnar Goude tar upp en annan intressant sak. Det finns oklarheter om betygen sätts rättvist. Jag har bl.a. i en debatt med skolministern frågat om det inte borde ges ett rejält utredningsuppdrag för att se om betygen är för högt eller för lågt satta i förhållande till olika nationella prov osv. Jag kanske skulle kunna få stöd från Gunnar Goude att driva en rejäl jämförande undersökning om betygen verkligen motsvarar vad de står för. Sedan kan vi säkert dra olika slutsatser av detta.
Herr talman! Det var milt uttryckt att vi skall kunna ge ett stöd. Jag ser med glädje att vårt motionerande år efter år om en sådan utredning i varje fall har fått stöd av Folkpartiet. Det välkomnar jag. Ni har inte varit särskilt starka i kravet på en sådan utredning. Sedan var det svart på vitt på efterfrågan. Jag förstår inte riktigt vad det skall innebära. Ett antagningssystem måste utvecklas för högre studier vid högskolor och universitet. Erfarenheterna säger att ett sådant antagningssystem kan göras betydligt bättre och lämpligare än att använda de betyg som nu sätts i gymnasieskolan och som är mycket dåliga prediktorer. Det är ett svar på frågan. När det gäller alternativet till gymnasieexamen bör det finnas ett papper som håller i internationella sammanhang. De studerande som söker sig utanför Sverige för att fortsätta med högre studier efter gymnasiet bör ha med sig ett intyg som noga redovisar vilka kunskaper man har när man lämnar ett svenskt gymnasium på det program som vederbörande har gått. Det bör vara fullt tillräckligt. Det behövs inte någon examen eller något betyg.
Herr talman! Jag tror att många av oss har erfarenhet av ungdomar i olika åldrar - både i den egna familjen och i andra sammanhang - för vilka det första betyget ett år innan ansökan till gymnasieskolan skall lämnas in kommer som en chock. Jag tror att det handlar om ett slags hederlighet gentemot de människor som bedriver studier att de vid sidan om samtal osv. får en tydlig signal till hur långt de har nått och hur man kan hjälpas åt för att nå ännu längre framöver.
Herr talman! Där kom Ulf Nilsson in på en viktig fråga och som bl.a. utgör en skiljelinje mellan Folkpartiet och Miljöpartiet. Det gäller vilken typ av motivation som skall finnas i skolan. Vi är inte intresserade av att använda betyg som motivation för studier i skolan. Vi tycker att intresset för ämnet skall vara det helt avgörande och drivande. Allt talar också för att inlärningen blir mer effektiv. Självklart förutsätter detta att man inte har en skola där någonting kommer som en överraskning, varken för elever eller föräldrar. Det sker ett kontinuerligt samtal mellan lärare och elev och naturligtvis också med föräldrarna om planeringen av studierna. Förslaget i propositionen om utvecklingssamtal på gymnasiet är bra.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till hemställan i betänkande UbU3 och avslag på motionerna. Som ett avstamp inför behandlingen av regeringens proposition Gymnasieskola i utveckling - kvalitet och likvärdighet vill jag nämna det mycket viktiga initiativ som Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har tagit i ett gemensamt dokument om gymnasieskolans utveckling. I denna skrivelse slår man bl.a. fast att utbildningsmöjligheterna bör komma alla till del. Den allmänna utbildningsnivån måste kontinuerligt höjas och anpassas till samhällets och arbetslivets utveckling. En av gymnasieskolans huvuduppgifter är att förbereda eleverna för kommande högskolestudier. Målsättningen att alla elever skall kunna uppnå grundläggande högskolebehörighet är också riktigt. Lärarförbunden pekar dock på att om detta skall vara möjligt, måste det till riktade resurser till elever med särskilt behov av stöd. Dessutom behövs det mer garanterad studietid för eleverna och ökade lärarresurser. Jag tycker att det är mycket positivt att vi är överens om målsättningen, och vi har i detta betänkande tagit viss hänsyn till fackens synpunkter. Men arbetet måste självklart gå vidare, där vi gemensamt arbetar för en positiv utveckling för vår gymnasieskola. En ny gemensam struktur för nationella och specialutformade program införs. Definitionen av begreppet gymnasiepoäng ändras så att antalet gymnasiepoäng för en kurs skall utgöra ett mått på kursens studieomfattning och elevens beräknade arbetsinsats. gymnasiepoäng. Lokalt tillägg slås samman med ramen för individuellt val. Det poängutrymme som då uppstår skall användas för kurser som eleven själv väljer. Specialarbetet tas bort. Utskottet delar regeringens uppfattning att begreppet inriktning bör ersätta det nuvarande begreppet gren. Utskottet tillstyrker också förslaget om att säkra en minsta garanterad undervisningstid för eleven. Vad gäller programutbudet tillstyrker utskottet att ett nytt nationellt program, teknikprogrammet, införs från hösten år 2000. En teknisk utbildning på gymnasial nivå bör förbereda för fortsatt utbildning inom teknikområdet och/eller för arbetslivet. Ett tekniskt program bör i större utsträckning än nuvarande teknisk gren på naturvetenskapsprogrammet kunna stimulera elevernas intresse för teknik och teknisk utveckling. Ett tekniskt program bör också kunna bidra till att öka antalet elever inom området naturvetenskap och teknik. Teknikprogrammet bör kunna ha flera varierande inriktningar. Genom en sådan konstruktion ges förutsättningar att tillgodose behovet av framtidsinriktade utbildningar. Det är viktigt att införandet sker utifrån gedigna förberedelser. När det gäller det individuella programmet föreslås att 5 kap. 4b § skollagen ändras så att det tydligt framgår att det är möjligt att särskilt inrikta undervisning inom ett individuellt program mot ett nationellt eller specialutformat program. Syftet är att stimulera utvecklingen av det individuella programmet och markera att programinriktade alternativ bör erbjudas eleverna. Det individuella programmet bör enligt regeringen utvecklas kvalitativt för att öka andelen elever som går vidare till ett nationellt program. Det är huvudsyftet. Kommunerna bör därför erbjuda elever programinriktade, sökbara studievägar inom ramen för det individuella programmet. Det ställs mycket höga krav på lärarna för att de skall kunna ge undervisning i kärnämnena så att alla elever når ett godkänt betyg. Utskottet anser att det därför nu krävs särskilda åtgärder för att åstadkomma en positiv utveckling av arbetssätt och undervisning i kärnämnena. En omarbetning bör ske så att respektive programs karaktär får större genomslag i själva undervisningen. Beskrivningen av kursmålen för kärnämnena bör stödja samverkan med karaktärsämnena. Utskottet ser även att möjligheten att etappindela kärnämnena bör prövas. Men det är viktigt att understryka att ambitionsnivån ligger fast. Vad utskottet har anfört om att möjligheterna bör prövas för en etappindelning av kärnämnen och för ökad anpassning av undervisningen till elevernas individuella förutsättningar bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna. som en alternativ möjlighet inom nationella program med yrkesämnen. Utskottet anser emellertid också att ett antal frågor rörande utbildningens innehåll och struktur bör beredas ytterligare inom Regeringskansliet inför starten. Utskottet vill betona vikten av att den nya lärlingsutbildningen blir flexibel och av att erfarenheterna tas till vara när struktur och innehåll slutligen fastställs. Vad utskottet anfört om lärlingsutbildning bör därför riksdagen ge regeringen till känna. Utskottet ställer sig i princip bakom tanken på en gymnasieexamen. Enligt utskottets uppfattning är frågan om hur en examen på gymnasial nivå skall utformas inte tillräckligt utredd. Regeringen bör alltså bereda frågan ytterligare och återkomma till riksdagen med ett utvecklat förslag. Utskottet föreslår att riksdagen med anledning av propositionen, och med avslag vad gäller motionerna, som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört. Utskottet delar regeringens uppfattning att kursen i kärnämnet Idrott och hälsa skall omfatta 100 gymnasiepoäng på alla nationella program. Den kurs, Idrott och hälsa B, som i dag ingår som karaktärsämneskurs på vissa studieinriktningar skall erbjudas alla elever som ett individuellt val. Utskottet anser i likhet med regeringen att alla lärare inför betygssättningen i kärnämneskurserna i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik skall använda sig av de nationella proven, dvs. att proven skall vara obligatoriska. Obligatoriska prov skall också användas i den avslutande karaktärsämneskursen på respektive program i engelska och matematik. Elevernas kunskaper bör bedömas utifrån bredast möjliga underlag. Utskottet delar regeringens uppfattning att proven skall utformas så att det tydligt framgår att de endast täcker vissa kursmål och därmed endast utgör en del av underlaget för betygssättningen på kursen. Utskottet delar regeringens bedömning att det är angeläget att obligatoriska utvecklingssamtal införs i gymnasieskolan efter liknande modell som finns i grundskolan. Det är viktigt att eleverna och deras föräldrar tidigt får veta hur det går med studierna.

Herr talman! Agneta Lundberg citerade delar av det yttrande som de båda lärarfacken har kommit in med till oss i utbildningsutskottet, och det är bra. Men hon stannade halvvägs - eller knappt det en gång. I det yttrande som vi fick säger de att de kan tänka sig att man fortsätter att ge högskolebehörighet. Men då krävs det enormt mycket större resurser. De räknar upp en hel del olika krav om man skall kunna tillfredsställa de önskemålen. Och så konstaterar de något som Agneta Lundberg inte läste upp i deras yttrande: Den gymnasieproposition som nu ligger på riksdagens bord löser inte detta problem. De menar att det vi nu diskuterar inte löser de här problemen. Sedan fanns det också en hel del andra synpunkter som jag inte vill ta upp just nu. Men jag skulle vilja fråga Agneta Lundberg: Hur ser ni socialdemokrater på detta att så många elever i dag inte klarar godkänt i de olika kärnämnena? Nu säger lärarna: Okej, vi kan undervisa så att vi kan klara det. Men då behövs det mycket mer resurser i praktiskt taget alla avseenden. Det betyder ju ändå att ni inte på något vis har tillfredsställt de önskemål som kommer från lärarna.
Herr talman! Som Lars Hjertén kanske hörde sade jag inte att vi hade tillfredsställt alla krav, bara vissa krav. Vi har aldrig sagt att vi tycker att skolan har haft tillräckligt med resurser. Vi har hela tiden sett problemen och vetat om dem. Vi har jobbat med dem på olika sätt. Vi har därför också tillfört mer pengar till kommunerna, pengar som är riktade till bl.a. skolan. Sedan är det inte enbart en fråga om ekonomiska resurser. Självklart är det en viktig del att det ges stöd till elever med behov av särskilt stöd. Men sedan handlar det också om att utveckla undervisning, arbetssätt och arbetsformer. Det handlar om att fundera över stoffet och om att göra skolan mer intressant. I de utredningar som jag har gjort, och också när jag har träffat ungdomar, har ungdomarna samfällt sagt att de tycker att skolan är tråkig. De tycker inte att undervisningen berör dem. Om vi inte når den kärnan att vi får till stånd en undervisning som eleverna känner berör dem, kommer de inte att vara intresserade. Det finns ingen motivation. Därför är också elevinflytande en viktig del i att utveckla undervisningen. Eleverna måste få större inflytande över sitt arbete. De måste vara med och planera och ha diskussioner om hur arbetet skall gå till - och också om stoffet.
Herr talman! Jag vet inte riktigt om jag fick svar på mina frågor. Agneta Lundberg sade att man skall göra undervisningen roligare. Det tror jag att alla kan hålla med om. Men hur gör man det när man inte klarar de krav som ställs i skolan? Det räcker inte att vara rolig, utan man måste verkligen motsvara de krav som finns i läroplanen. Det gör man inte i dag för väldigt många elever. Den här etappindelningen som majoriteten nu föreslår ändrar ingenting i sak. Den finns ju i praktiken redan i dag. Man kan alltså etappindela utbildningen i olika kärnämnen i dag, särskilt om man har samma lärare under alla tre gymnasieåren. Men det blir ju, om man släpper på kraven i början och skall ha samma slutkrav, enormt jobbigt för både lärare och elever det tredje gymnasieåret. När jag har talat med aktiva lärare i dag är det hittills ingen som har sagt att de tror att de klarar av detta eftersom situationen redan i dag är så jobbig, särskilt det sista gymnasieåret.
Herr talman! Jag är väldigt mycket ute i skolor, och jag har träffat många lärare som säger att de visst klarar av det. Men jag måste väl tillstå att jag har träffat många som jobbar inom det individuella programmet. De har naturligtvis en ännu tuffare utmaning än de som undervisar i andra program. Trots den tuffa utmaningen - kanske just därför - har man sagt att man visst ser möjligheter att klara dessa ungdomar. Vi måste naturligtvis ta till andra sätt. Jag menar inte att vi skall göra undervisningen rolig utan mer intressant. Eleverna tycker att det är tråkigt. Det som inte berör dem känns naturligtvis inte angeläget att ägna tid åt. Eleverna - ungdomarna - dömer ut undervisningen. Vi vet också att inga elever uteblir om de möter lärare som är intressanta och som kan presentera stoff som väcker deras motivation. Om det inte sker uteblir man. Att se till att väcka ungdomars lust att lära tror jag är gymnasieskolans och hela skolans stora utmaning.

Herr talman! Jag tycker att Agneta Lundberg och socialdemokraterna är inne på ett par spår som är väldigt bra för skolan. Det gäller bl.a. att socialdemokraterna fokuserar mer på den individuella skolplanen och på den individuella elevens behov - man sätter eleven i centrum. Man pratar för gymnasieskolan. Man har gått med på och diskuterar den nya moderna lärlingsutbildningen och individuella studieplaner. Jag tycker att det är bra. Men oavsett vilka insatser som görs i gymnasieskolan kommer det ändå att finnas en del elever som inte klarar av dessa tre år i skolan. Vad vill socialdemokraterna göra för dem? Centerpartiet yrkar på och har lämnat förslag till en utbildningsgaranti som innebär att just de elever som har det jobbigt i skolan och väljer att hoppa av innan de har fått en färdig examen har möjlighet att komma tillbaka fram till 25 års ålder för att gå klart och ta sin gymnasieexamen. Jag hoppas att socialdemokraternas diskussioner och ord om alla elevers lika rättigheter i skolan är värda någonting och att Agneta Lundberg har ett bra förslag.
Herr talman! Jag tycker att det är viktigt att man jobbar både på lång och kort sikt. Det är viktigt - jag vet inte vem det var som sade det - att grundskolan klarar sitt uppdrag. Grunden kan man aldrig rycka undan. Oavsett om vi får kraftfulla insatser i grundskolan eller ej tror jag att vi ändå alltid kommer att leva med att vi på olika sätt måste stödja elever. Det behöver inte ha med inlärningssvårigheter att göra. Det kan vara andra saker som händer i livet fram till gymnasieskolan som gör att elever har tillkortakommanden. Om man kallar det utbildningsgaranti eller något annat tycker jag är ointressant, men vi har ett ansvar för att ge de ungdomar som blir intresserade av att ta igen kunskaper - jag tänker främst på kärnämnena - den möjligheten. Jag vet att Ingegerd är livligt sysselsatt med att fundera över detta. Hur skall vi nå dessa ungdomar? Hur skall vi ordna för dem? Naturligtvis kan vi inte lämna dem åt sidan.

Herr talman! Jag tycker inte att jag fick något konkret svar på frågan, Agneta Lundberg. Det är fortfarande fina ord om att eleven måste ställas i centrum. Agneta Lundberg säger att vi skall ta ansvar och stödja de eleverna. Men hur vill socialdemokraterna stödja dessa elever? Vi ser i dag på arbetsmarknadens krav och på de behov som finns på arbetsmarknaden att det är väldigt svårt - nästintill omöjligt - att komma in där och att få ett arbete om man inte har en färdig gymnasieexamen med de kunskaper som man får där.
Herr talman! Jag stöder Sofia Jonssons uppfattning om att dessa ungdomar har en väldigt liten chans om de inte har gymnasieutbildning som grund när de går ut i arbetslivet. Det tycker jag är väldigt skönt att höra henne säga. Vi kan lämna diskussionen om olika nivåer på kärnämnen därhän. Om man har åsikten att vissa människor skall ha en viss nivå och andra en viss lägre nivå menar man att vissa människor skall marginaliseras. Den uppfattningen delar jag inte. När det gäller utbildningsgarantin, som Sofia Jonsson tar upp, kan jag säga att det inte är alldeles enkelt. Därför vill jag inte säga ja till utbildningsgarantin. Jag har själv funderat i de banorna, men det finns också komplikationer med det. Jag vill gärna återkomma till det. Först och främst är det viktigt att tala om att gymnasieskolan måste göra sitt yttersta. Det är farligt att lämna en friväg och säga att det nog kan fixa sig sedan. Lika viktigt som det är att grundskolan inte släpper i väg någon utan att han eller hon har fått alla möjligheter att utvecklas utifrån sin nivå, lika viktigt är det att ta det ansvaret på gymnasieskolan. Faran med en fri fil är att man kanske inte gör sitt yttersta under den tid eleven går i gymnasieskolan. Det är den motsättningen jag ser. Det gäller inte att man inte skall hjälpa ungdomarna.
Herr talman! Vad jag skulle vilja fråga Agneta Lundberg om är gymnasieskolans funktion och mål. Hon nämnde tidigt i sitt anförande att målet med gymnasieskolan är att förbereda för högskolestudier. Vidare talade hon om vad gymnasieskolan skall göra med ungdomarna. Personligen trodde jag att detta synsätt delvis förändrades när vi fick den nya skollagen på 1990-talet, där man ser skolan som en miljö där ungdomarna skall genomgå en harmonisk utveckling. Följden blir en tilltro till att ungdomarna själva kan välja. Min fråga är om socialdemokraterna anser att målet är att alla ungdomar skall gå in på högskola eller universitet. Är det tanken och målet med gymnasieskolan?
Herr talman! Jag skulle naturligtvis bli väldigt glad om alla elever nådde högskolekompetens. Jag vet att det inte ens är så att alla ungdomar önskar det, men en yrkesutbildning måste de ha. Gymnasieskolan bygger på att man endera går vidare till en högskoleutbildning eller till en annan utbildning som bygger på gymnasieskolan. Det är gymnasieskolans mål. Det är också en demokratisk fråga att alla skall ha en möjlighet att verka i ett demokratiskt samhälle och få de förutsättningarna. Det tycker inte jag är oväsentligt när det gäller gymnasieskolans mål.
Herr talman! Jag tolkar det svaret som att vi faktiskt är överens om att det är den enskilde som skall utvecklas och efter genomgången gymnasieskola kunna välja mellan att gå ut i arbetslivet och hitta andra delar eller gå vidare till studier. Fokus ligger inte på att gymnasieskolan skall producera någonting som man vill ha. Fokus vilar på att människor i sina bästa år skall kunna trivas och utvecklas efter sin förmåga i en lärande miljö. Är vi överens om den synen?
Herr talman! Jag tror inte att vi hade diskuterat gymnasieskolans bekymmer om det inte var de enskilda elevernas förmåga som avgjorde vilken utveckling vi fick. Det är naturligtvis på grund av att vi vill nå alla utifrån deras olika nivåer, kompetenser och möjligheter som gymnasieskolan är mer komplicerad nu än för bara 20 år sedan. Vi tar emot alla ungdomar i dag. Det är klart att ingen har kommenderat ungdomarna dit eller sagt att den enda vägen att gå är att skaffa sig kompetens för att söka till högskolan. Men det är självfallet viktigt att ge ungdomarna möjlighet att gå vidare om de vill det.
Herr talman! Det finns i och för sig mycket som jag skulle vilja diskutera när det gäller socialdemokratisk utbildningspolitik. Jag började ju mitt inlägg tidigare i dag med att säga att vi har en relativt stor samsyn i många frågor. Jag sade också att vi uppfattar att socialdemokraterna har hamnat lite på fel sida när det gäller några frågor. När det gäller en av dem tänker jag ställa en fråga till Agneta Lundberg. Det handlar om gymnasieexamen. Utskottet skriver i texten att man i princip ställer sig bakom en gymnasieexamen men att frågan inte är tillräckligt utredd. Jag skulle vilja be Agneta Lundberg att utveckla lite grann hur socialdemokraterna tänker kring detta. Man skall ha i åtanke att de faktiskt inte hämtar sitt politiska stöd i den här frågan från Vänsterpartiet eller från Miljöpartiet utan från andra partier. Hur påverkar det socialdemokraternas tankar kring en gymnasieexamen? Det skulle jag vilja veta.
Herr talman! Jag skulle vilja svara Kalle Larsson genom att säga att han i sitt anförande tog upp att han ställde sig bakom en gymnasieexamen om den var så utformad att det handlade om att utveckla ett ansvarstagande, om att utveckla ett självständigt arbete osv. Det tycker jag är en viktig ingrediens i en gymnasieexamen. Vi vet ju att man skall träna sig i självständigt arbete, inte bara i arbete med andra. Det är ju en viktig kunskap och en viktig färdighet att ha med sig när man går ut i ett arbetsliv sedan. Jag vill gärna se att en gymnasieexamen utvecklas utifrån de aspekterna.
Herr talman! Det är ju i så fall bra att vi är överens om detta. Men då hade det ju inte varit nödvändigt att i princip, som utskottet skriver, ställa sig bakom tanken på en gymnasieexamen. Om man delar vår uppfattning hade man mycket väl kunnat säga att man tycker att det vore bra om eleverna i slutet av gymnasietiden genomförde ett självständigt arbete. Det är ju det som vi har framfört här i dag som vårt alternativ. Om man bara hade menat detta med en gymnasieexamen tror jag att det hade varit enkelt att hitta en majoritet som är en annan än den som man nu väljer att stödja sig på. Men en gymnasieexamen måste betyda någonting mer, eller hur? Kommer det att ställas ökade krav när det gäller gymnasieexamen? Kommer man att diskutera frågan om att det skall krävas en gymnasieexamen för att eleverna skall få högskolebehörighet? Hur långt är egentligen socialdemokraterna beredda att gå för att tillmötesgå högern i dessa frågor? Det är ju där som man kommer att få hämta sitt politiska stöd. Som jag uppfattar det hade vi kunnat komma överens i den här frågan om man hade nöjt sig med det som egentligen ligger i vår gemensamma syn på gymnasieskolan. Det handlar om en helhetssyn i undervisningen och om att motverka konkurrens mellan elever, stress, särskiljning och stratifiering.
Herr talman! Det är alldeles riktigt. Om vi hade nöjt oss med det hade vi ju kunnat skriva så. Men vi tycker att den här frågan kan få beredas bredare. Det var det som vi gav regeringen till känna. Vi kommer naturligtvis att utveckla och komma tillbaka med ett förslag om en gymnasieexamen som vi står för. Då får vi diskutera våra samstämmiga eller icke samstämmiga ställningstaganden.

Herr talman! Alla behöver gymnasiekompetens som grund. Utbildning har en central betydelse för alla människors möjligheter att förverkliga sig själva, att utveckla sin personlighet och sina inneboende möjligheter. Utbildningens betydelse när det gäller att möta förändringar i samhälle och arbetsliv kan inte överskattas. Utbildning kan bidra till en högre kvalitet i individens personliga, sociala och yrkesmässiga utveckling. Därför måste utbildningsmöjligheterna komma alla till del, så att alla får goda möjligheter till deltagande i samhällslivet och till arbete. Till följd av internationalisering, hög förändringstakt i produktionen med allt större inslag av kunskapsintensiv produktion och nya organisationsformer ökar näringslivets behov av relevant kompetens hos arbetskraften. Detta ställer stora krav på kunskap, kompetens, flexibilitet och utvecklingsförmåga. Det som produceras kommer i framtiden i allt större utsträckning att bygga på kunskap, effektivitet och kreativitet. Den allmänna utbildningsnivån måste fortlöpande anpassas till samhällets och arbetslivets utveckling. Under 1980-talet kunde ungdomar i stället för att fortsätta till gymnasieskolan direkt efter grundskolan välja att arbeta några år för att senare återuppta sina studier. I dag är den möjligheten i det närmaste obefintlig. För dem som nu skall ut i arbetslivet finns det praktiskt taget inte någon arbetsmarknad om de inte har lägst gymnasiekompetens. För den som söker sig ut på arbetsmarknaden gäller det att ha en bred kunskapsbas och en beredskap för kompetensutveckling som gör att man är efterfrågad och anställningsbar i ett relativt brett spektrum av branscher. En gedigen grund för fortsatt lärande är en nödvändig förutsättning för dem som går direkt från gymnasieskolan till yrkesverksamhet i arbetslivet. I dag behöver också alltfler en högskoleutbildning som plattform för kvalificerade uppgifter. Därför måste den gymnasiala utbildningen erbjuda alltfler en bred grund för fortsatt lärande. Det finns inga indikationer på att utvecklingstakten i såväl samhällsliv som arbetsliv kommer att minska. Tvärtom pekar alla tecken på att framtiden kommer att innebära att individen får uppleva allt tätare förändringar och ställas inför alltfler alternativ. Därför ställs det också allt hårdare krav på den enskilde individen. Utvecklingen medför samtidigt risker för nya klyftor i samhället och i arbetslivet. Vi är olika, och jag tror att vi alltid kommer att vara olika. En bristfällig utbildning riskerar därför att bli ett allt större handikapp för den enskilde. Det gäller alltså inte bara i arbetslivet utan i samhället som helhet. Individens möjligheter att påverka, att göra sin röst hörd och ta ställning i viktiga frågor är intimt förknippade med individens kunskaper. Samtidigt som vi är medvetna om förändringarna i arbetslivet får inte det vara avgörande för hur gymnasieskolan skall utvecklas och utformas. Gymnasietiden är ju en del av ungdomens vandring genom livet. Gunnar Goude beskrev så fint att det här är en viktig del i en människas liv. Och varje del i en människas livsutveckling är i sig en unik del. Vi är alla olika, och våra önskningar och behov kommer också alltid att variera och vara olika. Därför är det så viktigt att understryka att det är elevens egna behov som är avgörande för hur man utformar sin utbildning. Gymnasieskolans uppgift är att kvalificera eleverna i tre avseenden: för ett demokratiskt samhälle, för ett utvecklande arbetsliv och för vidare studier. För att gymnasieskolan skall kunna ge alla en god grund är det viktigt att slå vakt om principen att samtliga program i gymnasieskolan skall ge en bred grund som underlättar personlig utveckling, vidare studier och ett livslångt lärande. Arbetsmarknadens nya förutsättningar kan illustreras av uppgifter från AMS som säger att det 1998 fanns 250 000 arbetslösa med högst grundskoleutbildning. Samtidigt fanns det 4 000 jobb som inte krävde någon utbildning alls. Av tio jobb kräver nio någon form av utbildning, varav tre, fyra kräver högskoleutbildning. Gymnasieutbildning är alltså en nödvändighet. Regeringens mål för den svenska skolan är högt ställda. Den svenska skolan skall kännetecknas av god kvalitet och likvärdighet. Den viktiga grunden för vårt samhälle och individens framtida utveckling läggs redan i förskolan och fortsätter i grund och gymnasieskolan. Genom att redan i förskolan och i övergången till grundskolan satsa på en pedagogisk och innehållsrik verksamhet skapar man en grund för ett livslångt lärande. Den pedagogik som finns hos förskolans personal kan, vilket är en stor och positiv möjlighet, överföras till grundskolan och även till gymnasieskolan, samtidigt som lärare i skolan har mycket att ge förskolans personal. Det finns alltså spännande utvecklingsmoment i det professionella mötet mellan olika pedagoger. Kraven på att minst ha godkända kunskaper i svenska, engelska och matematik för att kunna börja på ett nationellt program ställer krav på grundskolans lärare. Genom det nya betygssystemet och de nya behörighetsreglerna har brister i skolsystemet gjorts tydligare. Dåliga kunskaper kan inte längre döljas. Det är därför grundskolans ansvar att tidigt möta de elever som behöver mer tid och mer resurser än andra. Alla elever kan i dag gå vidare till gymnasieskolan. Det finns möjligheter. Internationellt sett är Sverige fortfarande unikt när det gäller att kunna bereda den här möjligheten. I t.ex. England är det endast 57 % av eleverna som går vidare till gymnasieskolan, och många slås ut under tiden. Vi vet också att inte alla våra elever når de resultat vi vill att de skall, vare sig i grundskolan eller i gymnasieskolan. För att kunna skapa och ge bättre möjligheter att underlätta för eleverna vill jag peka på vissa områden som jag anser speciellt viktiga. Det första området är just att elever behöver olika mycket stöd. Vi har nu fått en gymnasieskola som innehåller ett individuellt program. Många av de individuella programmen är bra, medan de på andra håll inte har utvecklats lika bra. Det ser alltså olika ut i de olika kommunerna. Det är dock viktigt att slå fast att alla elever skall ha rätt att vara i gymnasieskolan och att alla skall mötas efter sina egna behov. Det andra jag vill peka på är vikten av att utveckla arbetslaget. De elever som i dag har de sämsta resultaten i sina betyg hittar vi oftast i yrkesinriktade program. Jag ser därför positivt på att stärka lagarbetet mellan de lärare som arbetar i karaktärsämnena på yrkesinriktade program och kärnämneslärarna. Här måste vi stärka samarbetet. Det kanske också måste satsas speciellt på att stärka lagarbetet just inom de här områdena. Vi skall inte sänka kunskapskraven; däremot måste vi utveckla metoderna för att nå upp till dem. Jag anser också att kompetensutvecklingen är viktig för gymnasieskolans lärare som helhet. Man kan t.ex. jämföra det individuella programmet och naturvetenskapsprogrammet. Vi kommer till sommaren att få en rapport från OECD, som har tittat på den svenska gymnasieskolan. Denna kommer att bli positiv. Man är mycket positiv till det individuella programmet och dess utformning. Det vi däremot får kritik för, vilket vi inte hade väntat oss, är naturvetenskapsprogrammet, som man säger är tråkigt. Jag tror att vi måste utveckla även detta program och över huvud taget inriktningen på naturvetenskap. Vi gör därför en rejäl satsning med möjlighet för lärare att vidare och kompetensutbilda sig inom de här områdena. Det gäller förskollärare, fritidspedagoger, grundskolelärare och gymnasielärare. Inriktningen kommer framför allt att vara didaktiken. Jag ser också en möjlighet för gymnasieskolan i framtiden att, tillfälligt eller för längre tid, ha gästlärare från arbetslivet. Den pedagogiska kompetensen skall vara basen i all skola, men det finns mycket kunskap som vi kan låna utifrån och som också kan vara en stimulans såväl för lärare som för elever. Jag ser också framtida möjligheter för gymnasieskolan att via distansutbildningen ha ett närmare samarbete med högskolorna. Detta finns på sina håll men kan utvecklas vidare. Jag ser det också som en nödvändighet att nå en attitydförändring hos all personal som arbetar inom gymnasieskolan. Fortfarande finns det en osynlig hierarkisk inställning att de som arbetar inom yrkesämnena har en lägre ställning än de som t.ex. arbetar med matematik. Det är viktigt att alla lärare ser allas lika värde. Den personliga inställningen präglar nämligen också attityden till och värderingen av det program som eleverna befinner sig på. Om man som elev känner sig bemött med respekt och känner sig ha lika värde kommer också självförtroendet att öka, liksom möjligheterna att nå bättre kunskaper. För det tredje ser jag elevinflytandet som en av de viktiga faktorerna för gymnasieskolan. Det är inte rimligt att elever skall få uppleva att de får mindre inflytande i skolan ju äldre de blir. Försök med lokala styrelser med elevmajoritet pågår nu under fyra år från 1997, och för närvarande finns det 21 lokala styrelser med elevmajoritet. Problemet är att vi inte har fått en större demokrati genom att införa dessa elevmajoriteter. Jag har inte tillräckligt mycket uppföljning och utvärdering för att klart kunna konstatera hur det förhåller sig, men det viktiga är att få en hel linje som genomsyrar hela arbetet på skolan: från de enskilda grupperna eller klasserna och så småningom fram till själva styrelsen, som sedan kan fullfölja de tankar och idéer som kamraterna har fört fram. Vi kan alltså återigen konstatera, som så många andra gånger i samhället, att demokrati är lätt att säga men svårt att fullfölja. Det fjärde jag vill framhålla är det kommunala ansvaret. Vi kan i dag se att många kommuner använder gymnasieskolan som ett medel att konkurrera med, att locka människor att flytta till orten med. Det är aldrig fel att göra sig själv attraktiv, men om vi skall få en möjlighet för alla ser jag mycket positivt på ett samarbete mellan kommunerna. Vi behöver inte ha ett överutbud där alla kommuner måste kunna erbjuda allt. Det viktiga är att det man erbjuder är av god kvalitet och att det är för alla elever. Jag ser positivt på att mer använda sig av den s.k. interkommunala ersättningen och därmed ge möjlighet för en elev från en kommun att gå i gymnasieskola i en annan om just den gymnasieskolan har det program eller den inriktning han eftersträvar. Jag anser också att kommunerna måste ta ett ansvar för att alla elever faktiskt går i gymnasieskolan. Tittar man på resursfördelningen kan man ibland undra om ett under antas ha skett mellan årskurs 9 och den dag då man börjar gymnasiet. Alla elever finns där, och de har olika behov. Jag tycker därför att det är bättre att fundera över hur man kan möta alla elever än att göra mycket dyrbara program i vissa delar av gymnasieskolan. Man måste sätta detta i relation till vartannat, och detta är ett kommunalt ansvar. Det är en skyldighet för samtliga kommunpolitiker att fundera över detta. Jag tänker under våren återkomma för att konkret redovisa vad jag har för tankar runt gymnasieskolan. Mina redovisningar kommer att ske när vi presenterar den s.k. VÅP:en, vårpropositionen, i april månad. Jag kommer sedan att återkomma i samband med propositionen Vissa skolfrågor. Där kommer jag bl.a. att ta upp förslagen från PRIV. Jag kommer också att i utvecklingsplanen redovisa min syn på den framtida gymnasieskolan. Jag kommer också i den s.k. FUN KIS-propositionen att redovisa stödet även till gymnasieskolans elever. Herr talman! Gymnasieskolan har i mitt tycke många gånger fått orättvis kritik de senaste åren. Gymnasieskolan slängdes snabbt in i en föränderlig värld med ny läroplan och nya betygskriterier. Den har också fått ta skulden för det som kanske har varit misslyckanden inom grundskolan. I dag kan vi se att debatten har vänt. Det är många som betonar grundskolans ansvar. För mig är gymnasiet framtidens och möjligheternas skola. Vi har nu gjort många satsningar på såväl förskolan som grundskolan, och nu är det gymnasieskolan som väntar.

Herr talman! Skolministern sade att det är fel attityder i lärarkåren. Även om jag också naturligtvis instämmer i att vi alltid skall ha ett utvecklingsarbete kan man lätt tolka den formuleringen som att detta är ett huvudproblem i skolan. Från Folkpartiets sida ser vi det tvärtom. Vi tycker att mycket av det som har räddat den svenska skolan, trots en hel del ryckiga reformer, är att vi har haft en kontinuitet i lärarkåren. Däremot sade skolministern ingenting om den akuta lärarbristen, som verkligen är ett allvarligt problem. Ingegerd Wärnersson sade också att skolan skall komma alla till del. Men det är just det den inte gör nu. Problemet är att om man lägger ihop antalet som inte når målen med dem som hoppar av kommer vi upp i siffror 30-40 %. Min fråga till Ingegerd Wärnersson är: Hur länge skall målen kvarstå, trots att 30-40 % inte når upp till dem? När kan man dra slutsatsen att det är bättre att sätta lite olika mål så att alla verkligen får en god grund att utgå från i det livslånga lärandet?
Herr talman! Jag har i mitt anförande noggrant understrukit att jag inte tänker sänka kraven i gymnasieskolan. Tvärtom visar alla undersökningar att kraven kommer att öka i framtiden. Vi gör eleverna en otjänst genom att sänka kraven. När jag pratar om attityder kanske jag berör någonting som många kan tycka är en öm punkt. Men det är bevisligen så att inom hela lärarkåren, från förskola till gymnasium, finns det en osynlig hierarkisk ordning. Det är viktigt för oss som politiker att markera att alla som arbetar med barn och ungdomar har lika värde. Jag ser också ett ansvar för den personal som arbetar inom gymnasieskolan att göra klart för eleverna att det är gymnasieskolan som är bas. Tyvärr tar många elever i dag nästan för givet att man skall kunna gå vidare till komvux för att läsa upp eller komplettera sina betyg. Det finns också signaler från sina håll att man faktiskt från skolans sida upplyser om den möjligheten. Det är viktigt att vi som politiker säger att man får utbildningen inom gymnasieskolan. Kan vi satsa, ge kompetensutbildning, få kommunerna att göra en rättvisare fördelning av de resurser som finns ökar vi möjligheten för fler elever att nå sina mål inom gymnasieskolans ram.
Herr talman! Jag delar inte Ingegerd Wärnerssons uppfattning att det generellt råder hierarkiska värderingar inom det svenska skolsystemet. Om det verkligen vore så är det ett misslyckande bl.a. för socialdemokratisk skolpolitik sedan 1936. Däremot kvarstår min fråga till skolministern: Hur länge skall man vänta utan att vara beredd att ompröva målen? Hur länge skall man acceptera att en så stor del av svenska gymnasieelever inte uppnår målen? Är skolministern beredd om fem eller tio år, om inte siffrorna ändras, att kanske ge eleverna möjligheter att sätta upp olika mål?
Herr talman! Vi sjösatte den nya gymnasieskolan 1994. Det har alltså gått ganska kort tid sedan den genomfördes. Det skedde också utan att vi hade gjort förändringarna med det nya betygssystemet och den nya läroplanen på grundskolan. Skulle man prata riktigt långsiktigt skulle man säga att först när vi har de elever som har gått igenom den nya grundskolan kan man egentligen mäta hur resultaten skall bli på gymnasieskolan. Men vi kan inte vänta så länge. Det vore en omöjlighet. Det är därför jag pratar om att satsningarna på gymnasieskolan måste ske nu. Vi måste ge de elever som inte har klarat sig i dag en möjlighet. Hur kommer vi att redovisa i de kommande propositionerna och i den utvecklingsplan som kommer. Att därmed säga det jag antar att Ulf Nilsson vill att jag skall säga, att jag skall sänka kraven, är jag alltså inte beredd att göra. Det kommer alltid att finnas några elever som behöver en längre tid. Det kommer jag att kunna utveckla i en senare replik.
Herr talman! Jag tycker att det är mycket glädjande att skolministern i sitt anförande tar upp vikten av decentralisering inom skolan. Man visar en ökad respekt för de lärare och den kunskap som finns på skolorna med den här decentraliseringstanken. Det skall bli intressant att se. Jag tycker också att det är intressant och glädjande att skolministern tar upp det som man diskuterar om de lokala skolstyrelserna. Vi vet inte än vad resultatet blir. Men vi vet att det har fungerat väldigt bra på vissa ställen. Men här är det så att man inte bara kan decentralisera ett ansvar. Med ett decentraliserat ansvar måste också möjligheten till makt, resurser och möjligheten att verkligen påverka följa med i beslutet. Jag hoppas att det skall komma med under våren. För övrigt tycker jag att det är bra att vi här i riksdagen på flera punkter kan visa en enighet om skolan, mer än vi har gjort tidigare, kan jag tänka mig. Det är det som skolan behöver, en långsiktig strategi, en fast grundpelare som man kan jobba vidare på. Men så känner jag också en oro över regeringens politik. Direkt 1994 rev man upp det man hade tagit fram om betygssystemet. Det har under de här åren kommit förslag från andra partier. Kan vi samarbeta, kan vi hitta en utgångspunkt vad gäller betygssystemet. Men regeringen har inte tagit det på allvar. Varför vill inte skolministern diskutera detta framöver? Varför har man inte tagit förfrågningarna vad gäller betygen på allvar?
Herr talman! Svaret på det är att jag har gjort andra prioriteringar. Jag har alltså tagit mig an värdegrunden, för det såg jag var absolut mest nödvändigt. Mitt andra mål, som egentligen också berör betygen, är elever som behöver mer tid än andra. Jag har inte sagt att jag inte under min mandatperiod som skolminister kommer att tala betyg. Det kanske sker. Men det är för tillfället inte prioriterat av mig. Jag ser också på de lokala styrelserna och elevdemokratin. Det handlar inte bara om att sitta i styrelsen. Det handlar också om elevers möjlighet att påverka sin egen undervisning. I skolriksdagen, där jag lyssnade till elever som också satt i styrelser, pratade man fortfarande om vilka gardiner man skulle ha eller vilka studieresor man skulle göra. Då har man missat poängen med vad som är ordentlig demokrati och inflytande, att kunna diskutera innehåll och struktur för programmen. Vilka är målen? Hur vill man nå målen? Hur skall man kunna arbeta med omgivningen? Eleverna skall alltså bli mer delaktiga. Demokratin måste sprida sig ned så att alla elever på skolan är delaktiga.
Herr talman! Jag tycker att det är bra att skolministern tar upp de här frågorna och vill fortsätta att diskutera dem. De är av största vikt, som också betygssystemet är, och en grundpelare för gymnasieskolan att arbeta vidare på. Det går inte att ha ett system som från ena valperioden till den andra rycks upp och förändras. Det är inte att sätta eleverna i centrum och att det blir en trygghet för dem. Varken för de enskilda eleverna eller för de lokala skolstyrelserna är det något att arbeta efter. En fråga till som jag har funderat över är den som rör kärnämnesutbudet. Jag tycker att det är positivt att regeringen nu säger att man skall fortsätta att bereda frågan. Om man tittar närmare på de yrkanden som finns från de olika partierna kan man se att det finns en likriktning. Man skall bereda frågan om kärnämnena, men de skall också minskas i antal. Jag skulle vilja fråga Ingegerd Wärnersson: Vilken inriktning tycker skolministern att den fortsatta beredningen skall ha? Kan det vara en diskussion om att minska antalet kärnämnen, så att vi får ett bra beslut i den frågan? Slutligen skulle jag vilja fråga skolministern om utredningen av skollagen. Jag tycker att det vore rimligt att man hade ett tilläggsdirektiv, där man lade stor vikt vid kunskaperna på grundskolan, så att man kan komma åt det som skolministern diskuterar i sitt inlägg, att alla elever har godkända kunskaper från grundskolan och får en värdig start i gymnasieskolan.
Herr talman! Jag satt under debatten och funderade på hur många gånger sedan jag fick äran att bli ledamot av riksdagen 1988 som vi har diskuterat antalet kärnämnen, även om det har hetat på olika sätt, vilka ämnen som skall vara med och vilka ämnen som inte skall vara med inom grundskola och gymnasieskola. Det verkar bli den eviga frågan. Ser jag tillbaka kan jag också notera att vi har ändrat våra attityder. Vi är inte fast vid en linje som vi har hållit genom åren. Jag ämnar i dag inte redovisa min framtida syn på hur många kärnämnen som skall finnas inom gymnasieskolan. Jag är heller inte i dag helt på det klara med hur den framtida grundskolan skall utformas när det gäller ämnena. Däremot är det intressant att vi fortsätter diskussionen, kanske inte så här, men på annat sätt. Det är ändå vi som har ansvaret för den långsiktiga inriktningen på såväl grundskola som gymnasieskola. Jag ser positivt på att det nu har lämnats möjlighet för mig som minister, eftersom inte detta är min egen proposition, att fortsätta diskussionen om gymnasieskolan genom de tillkännagivanden som har lämnats av utskottet. Jag ser positivt på att lärarorganisationerna också har gått samman i en gemensam syn på gymnasieskolan.
Herr talman! Jag vill först säga att jag tycker att det är positivt att socialdemokraterna nu anser att man skall ha betyg i gymnasieskolan. Det har ju inte alltid varit så, i varje fall inte i de debatter som jag för ett antal år sedan deltog i. Vidare är vi nu överens om att vi skall ha en gymnasieexamen. Sedan får vi se hur den utformas. Jag tror att socialdemokraterna kan stå ut med att nu bli beskyllda för att hamna i högerburen därför att man vill ha en gymnasieexamen och slår vakt om betygen. I denna fråga har vi i alla fall med oss såväl elever och föräldrar som lärare, och det är ju inte helt fel. Ingegerd Wärnerssons olika synpunkter här var intressanta. Det behövs olika mycket stöd - ja, det är ganska självklart - för olika elever. Det varierar ju vad gäller förkunskaper, förmåga att tillgodogöra sig undervisning osv. och detta med att utvecklas inför arbetslivet. Skolministern sade att man måste betona allas lika värde i skolan. Detta är viktigt. Det skall alltså inte vara finare att gå på ett teoretiskt program än på ett praktiskt program. Jag tror att vi alla är överens om detta. Problemet är dock att det blir så när alla måste läsa exakt samma kärnämnen. Vissa elever på vissa program har alltid de sämsta betygen, medan andra elever på andra program alltid har de bästa betygen. Eleverna vet ungefär vilka betyg de får. Men om en del tillhör den kategori som alltid får de sämsta betygen har ju inte alla lika stort värde när man tvingas läsa ett antal kurser som man inte klarar av. Jag skulle vilja ha några synpunkter på det. Detta med konkurrens mellan kommuner är väldigt bra, dvs. att kommunerna har bra gymnasieskolor som ett konkurrensmedel för att få elever och föräldrar att flytta dit. Hur ser skolministern på möjligheten att konkurrera också om elever? Hur ser skolministern på detta med att en elev och dess familj som vill byta till en annan skola i en annan kommun skall ha möjlighet att göra det, även om programmet finns i den egna kommunen, när det inte anses tillräckligt bra?
Fru talman! När det gäller eleverna på flera av de yrkesinriktade programmen ser man redan på de betyg som eleverna kom in på till programmen att de - jämfört med de elever som går på de teoretiska programmen - hade ett sämre utgångsläge. Det betyder att de är beroende av mer resurser. De går inte på det individuella programmet, utan de går på ett nationellt program. Ändå har de brister i sina baskunskaper. Det är därför som jag säger att vi inte kan sänka målen för dessa elever, som ju då blir chanslösa en gång till när de sedan skall ut i arbetslivet. Arbetslivets krav är mycket hårda och stränga i dag. Därför måste vi se om vi kan underlätta för gymnasieskolan genom att stimulera lärare som har ansvar för kärnämnena på just de här programmen att utveckla sina metoder och arbetssätt i samverkan med lärare inom karaktärsämnena just för att underlätta för de här eleverna att nå målen. Jag kan dock inte se någon möjlighet att sänka kraven, för då har vi egentligen, enligt mitt förmenande, inte hjälpt de här eleverna. Snarare har vi då stjälpt dem, vilket vi ju inte kan göra.
Fru talman! Att sänka kraven på färdigheter i vissa ämnen och höja kraven i andra ämnen kan man väl göra. Vi människor är ju olika. En del är duktiga inom vissa ämnesgrupper och andra är duktiga inom andra ämnesgrupper. Det skall inte vara så att alla måste tvingas in i exakt samma ämnen där man från början vet att vissa kommer att misslyckas. Målet är satt för högt för vissa elever. De vet, vilket skolministern säkert känner till, att de aldrig kommer att klara betyget Godkänd i ett visst ämne. Ändå måste de läsa i tre år. Det menar jag är att göra de här eleverna en otjänst. De kan ju ändå få en yrkesutbildning och skaffa sig ett bra jobb som de kan vara nöjda med resten av livet. Men att misslyckas så i skolan genom själva systemet är inte bra. Förra veckan träffade jag och några kolleger här ett antal arbetsförmedlare. De tog upp skolfrågan och sade precis så här, för jag antecknade ordagrant: Det är för många skoltrötta elever i gymnasiet i dag. Ni måste göra någonting åt det här. Ni kan inte tvinga alla som inte vill att gå ett tredje gymnasieår. Det är vuxna elever. De är ofta myndiga, i varje fall sista läsåret. Vi har ingenting att erbjuda dem i dag, utan ni måste ändra skolan så att den passar också dem. Man skall inte bygga en skola på de skoltröttas ointresse, sade Göran Persson när han var skolminister och det kan jag hålla med om. Men vi kan inte ha en skola som bortser från att det finns sådana elever därför att då blundar vi för verkligen - då ger vi inte de eleverna en skola som är en skola som passar dem.
Fru talman! När vi fick läroplanen för förskolan ändrade vi också läroplanen för grundskolan. Vi förde över, något som jag tycker är oerhört positivt, från förskolan den skapande delen med drama och kulturdelen och sade att det mera skall ingå i grundskolan. Det gjorde vi för knappt ett år sedan. Det är alltså en kort tid som gått sedan dess. Det är min övertygelse att om de delar som vi nu har skrivit in i grundskolan verkligen genomförs och läses av all personal som arbetar inom grundskolan kommer den skoltrötthet som finns hos eleverna att minska. Det är ju inte så att skoltröttheten uppstår när eleverna kommer inom gymnasieskolans väggar, utan den uppstod redan under grundskoletiden - ofta under det gamla s.k. högstadiet. Det är ett ansvar för grundskolan att förändra sitt undervisningssätt oerhört mycket. Vi vet ju att där man arbetar projektinriktat och där man låter eleverna mera ta del av sina studier och ta ansvar, nås ett bättre resultat. Sofia Jonsson läste ur våra planer och frågade: Vad är det som skall strykas? Vad är det vi kan avstå från i våra krav? Detta är ett utmärkt exempel. Vad är det i så fall som vi vill att eleverna skall kunna avstå från? Det kan jag tyvärr inte säga någonting om, utan jag säger att vi måste behålla det vi har.
Fru talman! Skolministern slår fast att gymnasieutbildning är en nödvändighet. Den uppfattningen delar jag. Men vad som också berörs i den här debatten, och som bör beröras, är innehållet i denna gymnasieskola. Är det relevant för vad eleverna faktiskt behöver efter gymnasieutbildningen? Det är den ena frågan. Den andra frågan är: Är detta relevant för den grundsyn som vi anser att vi har? Kan vi, skolministern, på en och samma gång erkänna olikheter hos elever och påstå att all kunskap är viktig och ändå ensidigt bedöma teoretisk kunskap, vilket i huvudsak sker? Skolministern anförde också vikten av social kompetens när man kommer ut från skolan. Det gäller då ett demokratiskt förhållningssätt, ja, en delaktighet i samhällslivet. Hur värderas den kompetensen? Får en elev någonsin credit för att han eller hon har en stor social kompetens? Är detta rimligt, eller kan vi där hitta någonting? De här frågorna rör faktiskt värdegrunden. Skolministern har på ett föredömligt sätt i flera avseenden lyft fram värdegrunden och initierat ett arbete men det talas sällan om vilken värdegrund det är fråga om. Vi har ju en tydlig värdegrund inskriven i den läroplan som regeringen har tagit och som nu gäller, efter ett beslut om riktlinjer i denna församling. Jag skulle gärna vilja ha svar på mina frågor.
Fru talman! Den fråga som vi alltid måste ställa oss är väl: Är den kunskap som vi i dag lär ut den riktiga kunskapen? Vi har ju gett Skolverket i uppdrag att kontinuerligt revidera de kursplaner och de betygskriterier som vi har just för att de skall stämma mot de förväntningar och krav som också samhällslivet har. Vad är det då för kunskap som är viktig? Ja, jag menar att all kunskap är viktig, oavsett i vilken form man får den. Sedan gäller det hur man får den. Det kan ske på olika vägar, beroende på den enskilde individen. Med tanke på hur det ser ut i skolan och vad man pratar med eleverna om kan jag säga att det i dag när jag möter gymnasieelever finns en oerhörd fokusering kring betygen. Betygen är "moroten". Det gäller att få så höga betyg som möjligt för att sedan kunna gå vidare. Där har vi - jag som skolminister och ni som övriga politiker men också personalen i skolan - ett ansvar att tala om att det inte bara är betygen som gäller när man går utanför skolans väggar, utan det handlar också om vem man är som människa. Då måste man också från skolans sida medverka i utvecklingen av den demokratiska processen genom att göra eleven medansvarig. Det gäller att regelbundet ha mentorsamtal där man verkligen kan lyssna på den enskilde eleven och ha respekt för eleven. Dessutom skall man inte bara tala om enskilda ämnen, utan det gäller att se hela människan och dess förutsättningar och att uppmuntra den sociala utvecklingen hos elever. När jag möter gymnasieelever är det sällan jag hör att det samtalet finns inom skolan. Samtalen är i stället inriktade på betygen och på att nå de mål som betygen står för. Samtalen handlar alltså inte om att se hela människan.
Fru talman! När jag hör skolministern kan jag inte annat än inse att vi delar den grundsyn och människosyn som presenterats. Att utskottsmajoriteten vill ge regeringen i uppdrag att titta ytterligare på lärlingsutbildningen och en etappvis inläsning av kärnämnena är ett litet steg på väg. Vi menar att utifrån synen där man har fokus på den enskilda individen skulle lärlingsutbildningen och uppvärderingen av praktiskt kunnande samt instudering av olika kärnämnen etappvis kunna vara en möjlighet. Man tar konsekvenserna av den människosyn som man har presenterat. Jag kände inte att jag fick svar på min fråga tidigare. Skolministern talar sällan om vilken värdegrund ni arbetar utifrån. Då blir min sista fråga: Vi håller väl fast vid att det är den värdegrund som finns i läroplanen för det frivilliga skolväsendet?
Fru talman! Ja, jag håller fast vid den. Dessutom har jag på kommunal skolriksdag uppmanat alla våra kolleger ute i landet att stå fast vid den. Det är deras agerande utifrån denna värdegrund som präglar skolan. Det handlar om deras agerande som kommunpolitiker vid hanteringen av orden demokrati och solidaritet när det gäller det vi talar om, resursfördelning. Det är våra kamrater ute i våra kommuner som har det ansvaret. Jag hoppas att de läser läroplanen många gånger så att de verkligen lever upp till vad dessa begrepp innebär.
Fru talman! Det är lätt att instämma i ganska mycket av det som statsrådet Wärnersson i dag har anfört. Det är bra att det är så. Problemet är bara att en del av de mekanismer som i dag finns i skolan och en del av det som nu diskuteras skall införas snarare verkar i motsatt riktning med tanke på synen på demokrati, helhet i undervisningen och den kunskapssyn som statsrådet har presenterat. Jag tänker på gymnasieexamen, även jag inte tror att vi kommer så där särdeles mycket längre, dvs. inte långt alls, i denna fråga från vår sida. Jag förstår att Lars Hjertén vill ha kvar socialdemokraterna inne i högerburen, men vi kommer att fortsätta att försöka locka ut dem ur denna bur. Där inne bor som bekant en del ganska vilda djur med vars hjälp man möjligen kan få djungelns lag att råda i gymnasieskolan. Men det är inte precis någon grund för en progressiv utbildningspolitik. Min fråga gäller betygen, som diskuterats lite grann. Jag hoppas att vi ändå en liten stund kan prioritera den frågan. Jag menar, och det gör vi i den reservation som vi gemensamt med Miljöpartiet har väckt, att betygen inverkar hämmande när man ser till hur undervisningen borde bedrivas. Betygen mäter inte det de bör mäta. De är helt enkelt inte användbara som urvalsinstrument till högre studier. Delar statsrådet denna uppfattning?
Får jag bara i all vänlighet påminna om att repliken avser skolministern och ingen annan talare i debatten hur intressant och tankeväckande inlägget än var.
Fru talman! Jag vill inte vara i någon bur över huvud taget. Jag hoppas att ingen av oss känner att det skall vara några burar. Friheten är en stor del av demokratin, och det gäller oss alla. Synen på betygen kom under frågestunden här innan att handla mycket om ålder. Genom åren har jag diskuterat betygen. Jag fick mitt första betyg när jag var åtta år. Sedan har jag följt frågan och haft åsikter om betygen. Det har gått upp och ned. Det har funnits stunder då jag sagt att vi inte skall ha några betyg. Det finns stunder, som nu, då jag säger att vi skall ha de betyg som vi har. Jag tror att debatten kommer att vara så. Rent generellt kan man fråga: Varför har vi betygen och till vilken nytta? En gång var verkligen betygen i grundskolan ett urvalsinstrument. Som just urvalsinstrument minskar de i betydelse, men fortfarande behövs den möjligheten. Vi har en del program som har ett så litet antal platser att betygen behövs som urvalsinstrument. Jag ser snarare att betygen i dag används som en bekräftelse i grundskolan på de kriterier man har för olika grader av kunskap. Sedan skall det vara en dialog mellan lärare och elever om hur man skall kunna nå målen. På gymnasieskolan är betygen fortfarande ett urvalsinstrument. Dem använder vi för att kunna gå vidare till högre studier. Om man däremot går direkt ut i arbetslivet tittar man mera på det vi diskuterade innan, den sociala kompetensen. Går man på en intervju som arbetssökande direkt efter gymnasiet är det andra egenskaper hos en som individ som arbetsgivaren efterfrågar. Debatten om betygen och hur många steg vi skall ha är viktig och skall alltid hållas levande. Jag tror att argumenten för och emot kommer, så som jag upplever det, att förändras med tiden.
Fru talman! Vi kan vara oense på några punkter. Vi behöver inte konstatera det vidare. Jag skulle snarare vilja fråga statsrådet Wärnersson om vi åtminstone så småningom vid ett senare tillfälle skulle kunna fundera över att se på om betygen verkligen mäter det de är avsedda att mäta. Där vill jag - det har vi hört tidigare från Gunnar Goude i Miljöpartiet - rikta kraftiga invändningar. Jag tror helt enkelt inte att betygen i gymnasieskolan är ett tillräckligt instrument för att förutse hur man kommer att utvecklas som människa, vilken kunskap man egentligen har, alldeles oavsett att de också enligt min uppfattning inverkar hämmande på den undervisning och kunskapsutveckling som varje gymnasieelev faktiskt är värd.
Fru talman! En rent principiell diskussion om betygen - inte om stegen utan om effekter och hur man ser på dem - är intressant. Jag har inte funderat över om jag skall väcka frågan i någon form av arbetsgrupp. Jag kan hålla med om att det är intressant. Jag tror också att det är nödvändigt att diskutera det i framtiden av just den anledningen - jag tänker framför allt på grundskolan - att det som vi traditionellt använt betygen till, som urvalsinstrument, minskar i betydelse. Därför måste vi ha den principiella diskussionen om vad betygen egentligen står för och vad de mäter.

Fru talman! När jag lyssnar på debatten tycker jag på något vis att det synes växa fram ett alldeles nytt synsätt vad gäller skolan och framför allt gymnasieskolan. Det gläder mig att det kommer så tydligt. Men det är fortfarande trevande. Därför skulle jag vilja ställa en fråga, även om jag delar Ingegerd Wärnerssons grundsyn nästan totalt. Traditionellt har vi haft en lång serie av mål som prioriterats i gymnasiet. De har formulerats i termer av betyg, kriterier som att alla skall ha betyget Godkänd i svenska, engelska, matte osv. för att få behörighet. Det är naturligt att man gjorde det, sett i ett historiskt perspektiv, från riksdagens sida. Man vill ha kontroll och nationella prov. Det har smugit sig in i denna proposition också. Men alla de andra mål som är satta i skollag och läroplan och som handlar om de andra delarna i utvecklingen av individer till en demokratisk grundsyn, öppenhet och förståelse för andra människor, kamratskap, social kompetens etc. kan inte betygssättas. Vi måste komma ut ur det gamla och förstå att de betyg som vi satt som mål inom Skolverket, riksdagen, kommuner, inte alls får blandas in som medel i gymnasiet. Där ser jag att det nya håller på att ske. Vi måste alltså få bort det ur den pedagogiska verksamheten. Det är ett kontrollinstrument som vi vill ha kvar tills det antingen visar sig vara helt onödigt eller tills vi lyckas att ta bort det av egen kraft. Jag skulle vilja få en liten bekräftelse på att vi är på väg till de primära målen i gymnasiet. De sekundära behåller vi som ett utvärderingsinstrument, men elever och lärare kan glömma dem rätt snart.
Fru talman! Jag håller med Gunnar Goude om att det aldrig får vara så, att det är betygen som styr det sätt som vi arbetar på i gymnasieskolan, för då har vi misslyckats. Däremot är jag inte beredd att i dag säga att jag skall ta bort betygen i gymnasieskolan, den avsikten har jag inte. Men den principiella diskussionen om betygens påverkan är intressant, och den frågan skall alltid vara i fokus samtidigt som diskussionen skall föras tillsammans med elever, föräldrar och övriga i samhället. Denna diskussion skall inte bara föras av oss som politiker, utan den gäller alla som är verksamma inom skolan, också föräldrar och omvärlden.
Fru talman! Jag påminner mig lite grann erfarenheterna från kommittén Forskning 2000 som jag var med i. Där sade vi hela tiden att det som är det viktiga är frågan hur man skapar kreativa miljöer. Då handlade det om hur man skulle kunna få fram en bra forskning och forskarutbildning i landet. Precis samma fråga bör föras över till gymnasiet. Lyckas man med det vid sidan av att man för upp förskolans idéer om utveckling och vad som är väsentligt när det gäller individers utveckling hamnar man antagligen rätt. Vi är fortfarande långt ifrån de kreativa miljöerna. Vi talar om att ribban skall ligga kvar och kunskapsmål i termer av godkänt i olika ämnen osv. Samtidigt vet vi att en motiverad elev som läser av eget intresse lär sig en sak sex sju gånger så fort som en elev som är tvingad att läsa - trots att intresset inte finns där - för att klara av betyget Godkänd. Man blir så oerhört mycket effektivare när det finns motivation. Satsar vi på de andra viktiga målen kommer automatiskt resultaten att visa sig i form av betyg, om vi nu mot all förmodan - vilket Gud förbjude - skulle ha betygen kvar när det här arbetet har nått en bit längre.
Fru talman! Jag vill avsluta med att säga att det i dag finns en unik möjlighet för alla elever. Det finns förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Det som är viktigt nu är se alla dessa stadier och få en helhetssyn på människan. Det gäller att förvalta tiden rätt och att låta alla delar av människan utvecklas. Människan måste få utvecklas i sin sociala kompetens samtidigt som hon får en god teoretisk kunskap eller en god yrkesteknik. Vi vet att det samhälle som väntar säkerligen inte kommer att vara lättare än det samhälle som vi lever i. De ungdomar som nu går igenom skolan kommer att få ett stort ansvar, inte bara för sitt eget land eller för EU utan faktiskt för hela världen. Det är frågor som vi väldigt lite diskuterar under skoldebatter i denna kammare. Hur skall vi kunna ge kunskap så att våra ungdomar verkligen blir rustade att ta ansvar för de möjligheter och problem som finns i vår omvärld och som inte bara är begränsade till Sverige?

Fru talman! Jag skall kort beröra ett ämne vars betydelse i ett modernt samhälle successivt ökar. Ämnet är Idrott och hälsa. Den västerländska livsstilen leder många gånger till ett passivare liv när det gäller fysisk aktivitet. Ämnet Idrott och hälsa är därför - inte minst från folkhälsosynpunkt - av stor vikt. Under de senaste åren har flera rapporter visat att ungdomars fysiska status försämrats. Bruket av alkohol och nikotin visar tendenser att sprida sig till allt yngre. Det finns också många andra problem som hänger samman med kroppsuppfattningen: bruket av anabola steroider hos unga män, anorexia hos unga kvinnor - för att nämna ett par exempel. Fritidsidrotten är både en klassfråga och en könsfråga. Allt färre pojkar ur socialgrupp tre har sport eller idrott som fritidsintresse, och färre flickor än pojkar ägnar sig åt idrott. Det blir allt viktigare att skolan ger tillgång till såväl regelbunden fysisk träning som kunskaper om hur kroppen fungerar och medvetenhet om livsstilens betydelse för hälsa och miljö. Alla elever bör regelbundet få tillfälle till fysisk aktivitet i skolan, inte bara de som är idrottsintresserade. Det är därför bra att omfattningen av kärnämnet Ungdomar som går det individuella programmet har givetvis minst lika stort behov av fysisk träning och kunskaper i hälsofrågor som övriga elever. Mot bakgrund av detta har Vänsterpartiet avgett en reservation där vi anser att det bör vara obligatoriskt för gymnasieskolorna att anordna och erbjuda samtliga elever undervisning i ämnet Idrott och hälsa, och det gäller även de elever som går individuella program. Jag står givetvis bakom reservationen, men väljer bl.a. för tids vinnande att inte yrka bifall till den. Fru talman! Jag vill också peka på det positiva i att kursen Idrott och hälsa B skall erbjudas alla elever som ett individuellt val. Det är viktigt att notera att kursen skall få en särställning i och med att en sådan kurs skall anordnas om det finns en grupp elever som önskar delta i den. Utskottet pekar också på vikten av att eleverna informeras om denna möjlighet. Avslutningsvis vill jag framföra en förhoppning om att utbildningsutskottet i samverkan med andra utskott skall anordna någon form av hearing där folkhälsofrågor brett kan belysas. Där kan bl.a. den fysiska aktivitetens betydelse för en god livskvalitet diskuteras. I det sammanhanget kommer då också den stora betydelsen av ämnet Idrott och hälsa att kunna lyftas fram.

Fru talman! Jag vill i mitt anförande lyfta fram den del i betänkandet som berör lärlingsutbildningen. Jag vill direkt yrka bifall till reservation nr 5 under mom. 23. Tyvärr har inte skolan under de senaste åren utvecklats för att möta ungdomars behov. 1992/93 fanns en form av lärlingsutbildning inom gymnasieskolan som ett komplement till de nationella programmen med APU. Den har inte prövats i någon nämnvärd omfattning. Från att i den gamla gymnasieskolan ha haft en omfattning av ca 3 000 lärlingar i gymnasieskolan 1987/88 fanns hösten 1995 endast 72 lärlingar varav 24 var flickor. Inte heller har den nyinförda försöksverksamheten visat sig lyckosam. Det svenska lärlingssystemet måste utvecklas och sättas in i perspektivet av ett livslångt lärande.

Grundproblemet är att praktisk kunskap betraktas som undervärderad kunskap. Införandet av ett modernt lärlingssystem får inte försenas genom att man fastnar i diskussioner om mellanekonomiska frågor. Lön till gymnasieelever betalas inte på naturvetenskapliga programmet, inte på samhällsvetenskapliga programmet osv. En lärlingsutbildning som gymnasieprogram skall inte automatiskt vara förenad med lön. Lön är rimligt för den del eleven aktivt medverkar till produktionen. Det verkar också som branscherna har ett ökande intresse av att förhandla om lärlingsutbildning. I en modern, flexibel lärlingsutbildning måste skola och arbetsliv dela på ansvaret för utbildningen. Ett sätt är att införa en fyraårig lärlingsutbildning där skola och arbetsliv delar på ansvaret och där eleven kan börja med lärlingsdelen direkt från första året. Utbildningen skall avslutas med ett gesällprov eller liknande om man inte vill använda den gamla beteckningen. För oss kristdemokrater är det en seger att majoriteten tagit sitt förnuft till fånga och bestämt sig för att begära ytterligare utredning av lärlingssystemet. Men det brådskar. I dag tappar vi fart. Det är förödande för såväl ungdomarna som samhället. Försöksverksamheten är i dag på sparlåga, trots att lärlingssystemet i längden gagnar både ungdomarna, skolan och näringslivet. Jag vill därför kort beröra frågan från sex olika perspektiv, nämligen kvalitetsperspektivet, valfrihetsperspektivet, yrkesmångfaldsperspektivet, effektivitetsperspektivet, teoritrötthetsperspektivet och ungdomsarbetslöshetsperspektivet. Fru talman! När det gäller kvalitetsperspektivet ökar i dag kravet på yrkeskunnande på flera områden. Det gäller att ha bred kännedom om arbetsinnehåll och moderna metoder, att vara snabb och effektiv och att kunna utföra arbete med kvalitet. Man skall kunna arbeta självständigt och ta ansvar. Man skall kunna lösa problem och vara flexibel för förändringar. Balansen mellan teori och praktik är mycket viktig. Kvaliten i utbildningen måste förstärkas. Det är viktigt att utbildningen kan formas efter företagens behov utan att därmed göra avkall på den teoretiska delen. Stimulansen av det praktiska arbetet leder till att eleverna får en bättre förståelse för de kunskaper och den kompetens som de måste skaffa sig. Detta kan man se bara i IT-utbildningen. Barn går tidigt in med spel och lek och utvecklas sedan till att klara mycket specifika kvalificerade uppgifter. Jag skulle vilja se den som lär sig programmering utan att samtidigt utföra uppgiften praktiskt. Yrkeshögskolan är också mycket viktig i de här sammanhangen. När det gäller valfrihetsperspektivet är individens valfrihet viktig vid val av gymnasieprogram. Den som är intresserad av ett visst område engagerar sig betydligt mer och blir mer kreativ. Att kunna gå ut som lärling i en bransch som lockar förstärker valfriheten. Eleven märker snabbt om han eller hon trivs med arbetet. I stället för att först avklara tre års teoretiska studier, får eleven en uppfattning om just detta är framtidsjobbet. Besvikelser och felval kan mötas på ett bättre sätt. Mer av praktiska inslag ökar också valfriheten för teoritrötta elever, s.k. skoltrötta elever. Dessa har i dagens system egentligen ingen valfrihet alls. De sitter ofta av lektionerna, och vissa skolkar - ett oerhört resursslöseri för oss alla i samhället. Jag går över till yrkesmångfaldsperspektivet. Om vår kultur och våra traditioner skall leva vidare är bevarandekunskapen viktig. Det gäller att samla den kunskap som finns och bevara mångfalden inom hantverket. En lärlingsutbildning kan locka ungdomar till yrken som i dag håller på att glömmas bort. Det finns inte många skräddare, skomakare, sadelmakare osv. Det finns behov av båtbyggare, dekormålare, glasblåsare osv. Vårt kulturarv kan bäst bevaras genom att också mångfalden av hantverksyrken bevaras. Utbildningar som i dag lockar flera ungdomar är frisör och floristutbildningar. Det är viktigt med förnyelse i utbudet och att utbildningen svarar mot branschernas kvalitetskrav. Jag går över till effektivitetsperspektivet. Det säger sig självt att en skräddare som fått använda en nål, en snickare som fått använda en hammare, en svetsare som sett ett svetsaggregat, en målare som fått använda en pensel, omvårdnadspersonal som fått lära sig att ge en injektion osv. blir säkrare och effektivare i sitt yrke. Tyvärr började ÖGY-försöken med att ta bort detta. Jag följde naturbruksskolor där traktorerna stod utanför fönstren, medan ÖGY-försöket ledde till att lärarna blev i princip förbjudna att låta eleverna använda dem. De satt inne i klassrummen och läste om jordbruk och traktorer. Nu generaliserar jag lite, men detta var förödande för såväl elever, lärare som skolledning. Och det leder verkligen inte till effektivitet. Om eleverna skall lära sig hur korna skall mjölkas och inte får pröva, tar det faktiskt längre tid att lära sig. Det måste alla konstatera. Jag går över till teoritrötthetsperspektivet. Det är viktigt att framhålla att attityder grundas i kunskap. Om eleven känner att undervisningen ger kunskaper som han eller hon kan ha nytta av i den framtida yrkesutbildningen förstärks intresset för hela gymnasieutbildningen. Eleven har rätt att få aktuella kunskaper. För dessa elever är den APU-förlagda utbildningen ofta inte tillräcklig. Att gymnasieskolan inte tillfredsställer dessa elevers behov visar dessutom det faktum att det individuella programmet blivit det tredje största gymnasieprogrammet. Detta var inte avsikten. Det måste inte vara ett krav att utbildningen skall leda till högskolebehörighet för alla elever. Möjligheten att skaffa sig högskolebehörighet skall finnas när den enskilde känner sig beredd att satsa på denna. Slutligen ungdomsarbetslöshetsperspektivet. En ökad flexibilitet och anpassning till den lokala arbetsmarknadens behov underlättar ungdomars möjligheter att få arbete. Eleverna blir på ett annat sätt attraktiva på arbetsmarknaden. Om företagen blir mer konkurrenskraftiga blir ekonomin bättre och därmed också möjligheterna för skolan. Det är resursslöseri att fortsätta som vi gör. Ungdomars feriearbeten har också försvunnit till stor del. För vissa tycks det hopplöst att få in en fot på arbetsmarknaden. En lärlingsutbildning skulle underlätta dessa kontakter. Hade jag haft mer tid skulle jag ha gått in på Tyskland, Österrike, Norge, Danmark osv., men det skall jag inte göra. Jag säger bara att det är hög tid att göra något åt det svenska lärlingssystemet, för det gör i dag inte skäl för sitt namn.

Fru talman! Jag anser att detta ärende är mycket viktigt, eftersom det handlar om hur beredskapen fungerar vid svåra påfrestningar i samhället. För att förebygga olyckor och veta hur man skall agera om något händer är detta en mycket viktig del av tryggheten för oss alla. Jag tycker att utskottets behandling av dessa frågor har varit mycket bra, men jag har en liten punkt som jag vill ta upp. Det som jag vill rikta uppmärksamheten på är de resurser som finns för psykologiskt och socialt stöd. Branden i höstas på Hisingen som drabbade oss alla visar att mycket och kvalificerade resurser snabbt måste sättas in. Frågorna och uppgifterna i en sådan situation är mycket komplicerade. Människor befinner sig i chock, och olika reaktioner uppvisas som kräver kunskap och erfarenhet för att kunna bemästras. Det är också under en väldigt lång tid som man behöver ha uppmärksamheten riktad mot de människor som direkt eller indirekt har drabbats av en sådan chock. Det finns en utomordentligt bra resurs i form av ett informellt nätverk som utgår från kyrkans kriscentrum på Vårsta i Härnösand. Detta nätverk som kallas Enar har stor betydelse. Och de flesta organisationer, både ideella och formella, är faktiskt med i detta nätverk. De har en bred kompetens, och tillsammans utgör de en oerhört stor kunskap. De forskar inom området och utvecklar kunskapen kring dessa för människor så viktiga områden. I regeringens skrivelse som utgör underlaget för utskottets behandling står det att Socialstyrelsen har det övergripande ansvaret för frågor som rör psykologiskt och socialt omhändertagande och att Räddningsverket har ansvaret för vissa utbildningsfrågor. Men nätverket Enar saknar i dag legitimitet, och det finns ingen som har det övergripande ansvaret, vare sig Socialstyrelsen eller Räddningsverket. Behovet av en samordnare med ett övergripande ansvar har inte hittats på av mig, utan det har formulerats av Enar. Det saknas en budget som svarar mot denna samordning och som kan användas när resurserna snabbt måste sättas in. Vad vi vill är att detta åtgärdas och att regeringen genom en utredning snabbt klarlägger ansvarsfrågan och kommer med ett förslag. Detta skulle vara ett stöd och skulle utveckla Sveriges förmåga. Det behövs stabilitet. Med detta yrkar jag bifall till Vänsterpartiets reservation.

Fru talman! Jag står bakom majoritetens uppfattning i detta ärende, men jag vill ändå belysa en, som jag tycker, mycket viktig fråga, nämligen ledningen och ledningsprinciperna. Redan i en proposition 1996 uttalade regeringen att det skall finnas en särskilt god beredskap mot svåra påfrestningar på samhället i fred. Med svåra påfrestningar avses bl.a. radioaktivt nedfall, svåra störningar i el och telesystemen, kemikalieolyckor, utsläpp m.m. I 1996 års försvarsbeslut fastställdes att samhällets förmåga att förebygga och hantera påfrestningar skulle stärkas. I en skrivelse 1998 förtydligas begreppet svåra störningar genom tillägg av att tillståndet eller störningen skall ha en sådan omfattning att det krävs insatser från flera olika myndigheter och organ för hantering av situationen. Försvarsutskottet har behandlat de här frågorna och inte haft något att erinra mot de här beskrivningarna. Regeringen framhåller vidare att det är två områden som särskilt bör uppmärksammas för att stärka samhället mot svåra påfrestningar. Det ena gäller elförsörjning och telekommunikation och det andra gäller ledning. Enligt regeringens egen uppfattning har frågorna om ledning en avgörande betydelse för möjligheterna att hantera en svår påfrestning på samhället i fred. Det är en uppfattning som vi alla delar. Försvarsutskottet har behandlat frågan om ledningsprinciper både våren och hösten 1997 och påpekat oklarheter i ledningskedjans ansvarsförhållanden. Utskottet ansåg det mycket angeläget att skyndsamt åtgärda dessa oklarheter. Utskottet bedömde att det krävdes författningsmässig reglering och ansåg att regeringen med förtur borde se över dessa frågor och återkomma till riksdagen med förslag till erforderliga författningsändringar. I maj 1998 lämnade en arbetsgrupp en rapport till regeringen som innehöll förslag till åtgärder för att förbättra samhällets förmåga att hantera svåra påfrestningar i fred liksom förslag om att skyldigheter och ansvar för myndigheter, kommuner och landsting vid svåra påfrestningar skulle författningsregleras. Efter alla utredningar och remissvar som påpekat behovet av bättre system för ledning och ansvar för planering, övning och samordning kunde man faktiskt ha väntat sig konkreta förslag från regeringen till åtgärder, men riksdagen får tydligen fortsätta att vänta. Min fråga är: Varför händer inget? Underlag för beslut finns - rapporter, betänkanden och remissvar. Vad är det som gör att regeringen fortsätter att tveka? I snart tre år har frågan funnits på dagordningen. Inte ens i den nyligen presenterade propositionen Förändrad omvärld - omdanat försvar finns konkreta förslag på det här området. Jag delar ÖCB:s kritik mot regeringens obeslutsamhet. ÖCB anser att skyldigheter och befogenheter är oklara och att områdesledningens centrala betydelse samt länsstyrelsernas och kommunernas skyldigheter och befogenheter är ofullständigt beskrivna eller helt utelämnade. Fru talman! Jag skall avsluta med att citera Försvarsberedningen och än en gång uppmana regeringen att inte längre vänta utan skyndsamt vidta erforderliga åtgärder. I Försvarsberedningens betänkande kan man läsa: För att säkerställa en tillräcklig ledningsförmåga måste ansvarsförhållanden, både när det gäller ansvar inom en samhällssektor och ansvar inom ett geografiskt område, vara tydliga. De områdesansvariga myndigheternas ledningsansvar och övergripande samordningsansvar måste därvid tydliggöras.

Fru talman! I försvarsutskottets betänkande nr 3 hänvisas på flera ställen och i olika sammanhang till det kommande betänkandet om den försvarspolitiska kontrollstationen. Det betänkandet kommer att bygga på regeringens proposition 1998/99:74 Förändrad omvärld - omdanat försvar. Vi har ännu möjlighet att lägga fram motioner med anledning av denna proposition. En del av de frågor som tas upp i det betänkande som nu debatteras är något avvaktande behandlade, och det hänvisas till ställningstaganden vid senare tillfällen. Fru talman! Överst på kristdemokraternas prioriteringslista för det som är mest angeläget att arbeta politiskt med finns människovärdet och mänskliga rättigheter. Det präglar också vår syn på den beredskap som måste finnas vid svåra påfrestningar på samhället i fred. Sett med försvarspolitiska ögon är hotbilden för det civila samhället ganska dyster. Det kan vara svårt att avgöra varifrån hoten kan komma och vilka konsekvenserna kan bli om de verkställs. Hoten kan kanske röra sig om organiserad terrorverksamhet, sabotage och specialinriktade aktiviteter mot såväl centrala som regionala och lokala institutioner och verksamheter. Det kan handla om aktiviteter riktade mot telekommunikationer, elförsörjning, vattensystem, institutioner av olika slag m.m. Det kan också röra sig om naturkatastrofer och/eller katastrofer på grund av att vi handskats vårdslöst med miljön. Fru talman! Infrastrukturen i form av elförsörjning, telekommunikationer och IT-teknik består av sårbara och utsatta områden. Det måste därför finnas goda bevakningsresurser för att skydda viktiga anläggningar inom el och vattenförsörjning samt IT teknikens olika system. Det får inte, anser jag, i ett civilt samhälle sägas att vi inte har resurser till bevakning av de system som jag nyss har nämnt. Eftersom hoten, vare sig de är framkallade eller naturliga, är oförutsägbara, har civilbefolkningen ett mycket utsatt och sårbart läge. Det betyder, som jag ser det, att det civila försvaret och omhändertagandet av människor vid svåra påfrestningar måste ha en nyckelroll i det framtida samhället. Vi har i situationen på Balkan kunnat se att hotbilden för civilbefolkningen generellt är en helt annan än vad den var för bara åtta år sedan, dvs. innan kriget i Bosnien bröt ut och i princip förstörde hela det civila samhället, med förödande konsekvenser när det blev en s.k. fred. Av bl.a. krigen på Balkan kan vi också lära oss att människan i sin förmåga till överlevnad är mycket stark, tålig och uppfinningsrik. Människor har, tror jag, större kapacitet och förmåga och en starkare vilja i sig själva än vad vi kanske tror eller räknar med. Det är därför viktigt att den enskilda människans förmåga att förebygga och begränsa konsekvenser av olyckor och tillbud tas till vara. Men människorna måste ha stöd och hjälp. Människor som har genomgått och genomgår svåra yttre händelser och katastrofer måste t.ex. få möjlighet att bearbeta sina upplevelser. Till det behövs ett väl utbyggt nätverk med både frivillig och professionell hjälp. Civilbefolkningens och olika frivilliga organisationers engagemang och resurser är av vikt och kan användas vid krissituationer. De måste tas till vara. De frivilliga krafterna måste känna att de är uppbackade och betrodda. Det måste därför finnas ett fungerande ledningssystem för att ta vara på den frivilliga verksamheten vid svåra påfrestningar i samhället. För att snabbt kunna rycka ut, få hjälp vid katastrofer och snabbt få tillgång till hela samhällets resursutbud vid svåra påfrestningar måste det också finnas ett heltäckande lednings och samarbetssystem, med klara linjer mellan de olika samarbetande enheterna. Fru talman! Vad jag vet finns det i dag inte ett sådant heltäckande system över hela landet. Många länsstyrelser, kommuner och andra organisationer kan kanske, något hårddraget, med möda tänka sig att samarbeta inom den egna kommunen och det egna länet. Men för att bygga upp ett mer heltäckande system för ett samarbete över kommun och länsgränser tycks det finnas en del trösklar och andra hinder som man i så fall måste passera. Länsstyrelsernas och kommunernas roller som områdesansvariga organ och deras skyldigheter och befogenheter vid svåra påfrestningar i samhället måste klaras ut. Räddningsverkets roll i sammanhanget måste också belysas. Fru talman! Som jag nämnde inledningsvis kan man se försvarsutskottets betänkande FöU3 som en förpostfäktning till det betänkande som kommer att behandla regeringens proposition Förändrad omvärld - omdanat försvar. Och med de orden menar jag att vi kommer tillbaka i de frågor som behandlas i det betänkande som vi nu diskuterar, varav jag har tagit upp bara en bråkdel. Jag har inget annat yrkande än bifall till hemställan i försvarsutskottets betänkande.

Fru talman! Låt mig börja med att säga att jag tycker att det känns bra att vi i den här viktiga delen av totalförsvarsfrågan är i princip helt överens. Det känns bra, därför att det här är en av de delar som jag tror är viktiga. Framför allt på kort sikt men också på längre sikt och vid olika hotbilder, men inte minst när det gäller att bygga det robusta samhälle som sedan skall kunna möta olika grader av påfrestningar, är det viktigt att vi har en samsyn och att vi är överens. Låt mig börja med att yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på Vänsterpartiets reservation, inte därför att vi tycker att reservationen är ointressant eller dålig, utan därför att vi i utskottet gjorde bedömningen att vi inte var beredda att så snabbt ta ställning till detta. Det är också en viktig problematik, som Berit Jóhannesson tog upp här när hon presenterade reservationen. Jag kan väl också säga, som en kommentar till Björn Leivik, att jag precis som Leivik tycker att det är viktigt att man skyndar på med ledningsfrågan och ansvarsförhållandena och att vi tydliggör ansvarsfördelningen mellan olika delar. Det är naturligtvis en av grundförutsättningarna för att den skrivelse som regeringen har lämnat och som nu ligger till grund för vårt betänkande skall kunna träda i kraft snabbt och effektivt om så behövs även i fredstid. Jag kan alltså allmänt instämma i att här bör vi från utskottets sida ligga på och säga att regeringen måste skynda sig med att komma fram med detta. Jag kan naturligtvis se med viss förståelse på att regeringen och Försvarsdepartementet har det ganska slitsamt nu med all den omorganisation och ominriktning som vårt totalförsvar skall genomgå, men det här är, tycker jag och vi i vår grupp, en viktig del av beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred. Med de orden yrkar jag än en gång bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen.

Fru talman! Detta betänkande har sin grund i flera motioner från den allmänna motionstiden, och det handlar om bl.a. sänkta arbetsgivaravgifter för företag med säsongsarbetskraft. Sverige har bland världens högsta skatter på arbetskraft med höga arbetsgivaravgifter. Centerpartiet har tidigare aktivt medverkat till att sänka dessa avgifter. Men nu är det viktigt att göra just de justeringar som vi föreslår i Centerpartiets motioner, som finns med i det här betänkandet. Företagsklimatet behöver bli bättre. Viljan och möjligheten för företag att skapa arbetstillfällen måste på olika sätt stimuleras. Ett bra sätt är att sänka skatter och avgifter på arbete. Detta gör det mer intressant att starta företag och anställa fler personer. Sänkta arbetsgivaravgifter ger förutsättningar för ökad sysselsättning generellt sett, och det är i synnerhet gynnsamt för tjänstesektorn som har en hög andel arbetskraftskostnader. Den sänkning som Centerpartiet medverkat till har inte fullt ut kommit alla företag till del. De företag som har betydande säsongsvariationer kan inte utnyttja denna sänkning. Avdrag får i dag göras från den 1 januari 1998 med 3 550 kr i månaden. I den Björkska utredningen beskrivs hur flera andra länder i EU reducerar arbetsgivaravgiften för säsongspersonal. Andra länders reducering av arbetskraftskostnader för säsongsarbete är en betydande konkurrensnackdel för den svenska trädgårdsnäringen. Detta berör även företag inom turistområdet som också är säsongsberoende. Med den arbetslöshet vi har i Sverige i dag borde varje möjlighet att stimulera till fler anställda tas till vara. Därför är det mycket viktigt att den lönesumma som ger rätt till reducerad arbetsgivaravgift skall beräknas på den årliga lönesumman, just för att inte missgynna säsongsanställningar. Därför, fru talman, vill jag till sist yrka bifall till vår reservation nr 1.

Fru talman! I det här betänkandet skall vi behandla motioner från den allmänna motionstiden. De berör socialavgifter för trädgårdsnäringen och ersättning från ideella föreningar. Liknande motioner har tidigare varit föremål för debatt i den här kammaren. Fru talman! Socialavgifter betalas av arbetsgivarna för de anställda. Egenavgifterna betalas av egenföretagare. Sedan 1997 gäller att arbetsgivare har rätt att varje månad göra ett avdrag på 5 % av avgiftsunderlaget. 1998 höjdes underlaget från 600 000 kr till 852 000 kr. Det innebär att man kan göra ett avdrag med 3 550 kr i månaden eller 42 600 kr per år. För en egenföretagare kan avdraget maximalt bli 9 000 kr, och det motsvarar en årslön på 180 000 kr. Frågan om arbetskraftskostnader i trädgårdsnäringen har varit föremål för en utredning, och utredningen har kommit fram till att en sänkning av arbetsgivaravgiften skulle kunna förbättra näringens konkurrenssituation. Något konkret förslag har utredningen ändå inte lagt fram. Det finns ett antal motionsförslag om arbetsgivaravgifter. Förslagen innebär sänkta arbetsgivaravgifter för utländsk arbetskraft. Jag vill betona att de personer som kommer från EU och EES-området omfattas av den svenska lagstiftningen under den tid som de arbetar i landet. Även medborgare från andra länder som Sverige har konventioner med omfattas av den svenska lagstiftningen. Fru talman! Utredningen om socialförsäkringens personkrets har föreslagit att den som arbetar i Sverige skall vara försäkrad för arbetsbaserad förmån, dvs. förmåner som är avsedda att täcka inkomstförluster, t.ex. sjukpenning, föräldrapenning och liknande. Betänkandet är under beredning, och en proposition beräknas läggas fram under april månad. Det finns i detta betänkande också motionsyrkanden om att den avgiftsfria lönegränsen på 1 000 kr skall höjas. Majoriteten i utskottet finner att en sådan åtgärd inte är bra för den enskilde. En anledning till detta är den träffade överenskommelsen om ett nytt ålderspensionssystem. I det nya pensionssystemet är det livsinkomsten som är bestämmande för den pension man får i framtiden. Det innebär också att varje krona påverkar den framtida pensionen. Det skulle innebära att den enskilde som har flera mindre tillfälliga arbetsgivare skulle gå miste om pensionsgrundande inkomst om man höjde gränsen och därigenom få en lägre framtida pension. Fru talman! En motion har väckts om en översyn av skattelagstiftningen när det gäller ideella föreningars verksamhet. I dag gäller att inkomster från idrottslig verksamhet som inte överstiger ett halvt basbelopp inte beläggs med socialavgifter och därmed inte blir pensionsgrundande. Inkomster från övrig ideell verksamhet är pensionsgrundande, och socialavgifter skall erläggas om inkomsten överstiger Jag har tidigare i mitt anförande redogjort för skälet till att inte höja den avgiftsfria gränsen på 1 000 kr. Samma skäl kan anföras mot att som föreslås utsträcka den avgiftsfria gränsen till ett halvt basbelopp när det gäller andra ideella föreningar än idrottsföreningar. Konsekvensen blir att man urholkar pensionsskyddet för den enskilde som kommer att få en lägre pension än vad han eller hon i annat fall skulle få. Reglerna om avgiftsbefrielse för idrottslig verksamhet kom till i början av 1990-talet, dvs. långt innan det var aktuellt att ändra beräkningsgrunden för pensionen.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

Fru talman! Jag har väckt en motion om föreningslivets villkor. Bakgrunden är att jag anser att en förbättrad och utvecklad demokrati och välfärd kräver insatser av ideella krafter där föreningar och folkrörelser är den viktigaste resursen. I mycket av det utvecklingsarbete som nu förbereds och pågår - t.ex. arbetet med storstäderna och integrationsarbetet - har föreningslivet en central roll. Det är bra. Därför måste vi underlätta för människor att engagera sig i just detta föreningsliv. Ett av de hinder som upplevs för att i utvecklingsarbetet ta till vara de resurser som finns i lokalt föreningsliv är att arbetet i många av de samarbetsgrupper mellan myndigheter, kommuner och föreningar sker på dagtid. Föreningens representanter måste ta ledigt från sina arbeten och skall naturligtvis ersättas för förlorad arbetsförtjänst. Det innebär att den lilla föreningen plötsligt måste bli arbetsgivare och bygga upp en administration för löne och avgiftshantering. Tyvärr fungerar det som en spärr för rätt många föreningar. Ofta har den här typen av föreningar - stadsmiljögrupper, byaföreningar och liknande - en mycket liten ekonomi och administration. Drivkraften är föreningens ändamål. Jag vill betona att problemet oftast inte är ekonomiskt i sig. Föreningen kan säkert ofta få sina kostnader täckta av kommunen eller någon annan samarbetspartner när det gäller projekt. Problemet består i att hantera administrationen. De nuvarande reglerna gör det möjligt för idrottsföreningar att ersätta medlemmar med upp till ett halvt basbelopp utan att betala sociala avgifter. Det ger små idrottsföreningar möjlighet att ta del i samhällsarbetet på ett aktivt sätt. Jag tycker att denna möjlighet skall ges alla ideella föreningar så länge syftet är allmännyttigt och icke vinstdrivande. Teaterföreningen borde få samma villkor som fotbollsföreningen. En ickeidrottsförening som i dag skall skicka en ledare på utbildning har högre kostnader än en idrottsförening på grund av denna skillnad. Det är en onödig orättvisa. De nuvarande reglerna blir också svåra att tillämpa då alltfler föreningar får karaktären av samhällsföreningar där både idrott och annan verksamhet samsas inom samma förening. Många av våra invandrarföreningar är just sådana. I en sådan förening skall det egentligen gälla olika villkor beroende på vilken ledarutbildning någon av föreningens medlemmar åker på. Det säger sig självt att det inte är bra. Utskottet avstyrker min motion med hänvisning till det nya pensionssystemet där varje intjänad krona påverkar den framtida pensionen. Det är ett tungt och relevant argument. Naturligtvis har pensionssystemet - precis som Lennart Klockare framhöll - kommit efter möjligheten för idrottsföreningarna att få avgiftsbefrielse. Men i så fall måste konsekvenserna av undantagsregeln också gälla idrotten. Det kan inte vara meningen att omsorgen om fotbollstränarens pension är mindre än den vi visar teaterledaren. Jag tror att det viktiga i sammanhanget måste vara att de individer som får ersättning på det här sättet är medvetna om och har fått information om vad det betyder för deras framtida pension. Fru talman! Avslutningsvis tror jag att en nyckel till en förbättrad demokrati och delaktighet ligger i ett aktivt föreningsliv. Vår uppgift som politiker är att underlätta för föreningslivet att ta aktiv del i samhällsutvecklingen. Min motion behandlar bara en liten del av de hinder som finns. Jag tänker återkomma till kammaren med mera heltäckande motioner i dessa frågor.

Fru talman! Jag ber om ursäkt för sen ankomst. Jag skall stryka en del av mina tankar i anförandet. Jag vill inledningsvis referera Lennart Klockares redogörelse för de tekniska frågorna som jag ställer mig bakom. Fru talman! Trädgårdsnäringen är åtminstone i Skåne en icke ringa verksamhet. Vad vore t.ex. Kivik utan äppelodlingen eller de många gurk och tomatodlare som finns på de skånska bygderna? Vidare kan man fråga sig: Vad vore dessa småföretagare utan sin säsongsanställda personal? Många människor kommer tillbaka år efter år för att fylla både korgar och lådor med frukt och grönsaker som vi sedan skall inhandla över hela vårt avlånga land. Det är inte utan att jag känner en stark längtan till vårens ankomst då vi åter skall få se jordbruksmaskinerna rulla på den skånska bördiga myllan. Vad blir det för frågor som kommer att uppta företagarnas tankar? Många timmar i samma monotona arbete ger tid till att tänka, tid att tänka på politiska frågor. Säkert kommer en och annan jordbrukare eller trädgårdsidkare att fundera över den orättvisa beskattning som verkligen drabbar de företagare som har möjlighet att säsongsanställa människor i sin verksamhet. Arbetsgivaravgifterna i de flesta EU-länderna är reducerade för säsongsanställd personal. Med hänsyn till detta bör regeringen komma med förslag om minskade avgifter för människor som arbetar under viss del av året. Det är likaså ett rättvisekrav att företagare med säsongsanställd personal skall få samma förmåner som företagare med helårsanställda, som i dag har en reduktion på 5 procentenheter av socialavgifterna. Företagare som sysslar med jordbruk och trädgårdsnäring behöver inte tyngre ryggsäckar utan snarare lättnader för att dels anställa folk, dels behålla dem som redan är anställda under hela året. Jag vill inte se fler växthus i Skåne som ser fallfärdiga ut på grund av att verksamheten håller på att läggas ned. Jag vill inte heller att denna sommar skall betyda att ännu flera konkurser drabbar potatisodlare, trädgårdsidkare eller andra inom jordbruket i Skåne. Därför är det av största vikt att vi lättar på trycket för dessa företagare som faktiskt driver en mycket personalintensiv verksamhet. Fru talman! Så vill jag hoppa över till den ideella delen. Många föreningar driver i dag verksamhet som oftast har till uppgift att skapa kultur av olika slag. Det kan gälla såväl musik som teater. Men här skiljer sig lagstiftningen påtagligt. Varför skall t.ex. en fotbollsdomare kunna tjäna ett halvt basbelopp utan att föreningen måste betala socialavgifter, medan arbetsgivaren måste betala lagstadgade fulla sociala avgifter för systern i samma familj som arbetar som musikledare och får samma låga betalning? Ingen av dessa personer utför troligtvis detta arbete för att spara in pensionsförmåner, utan det är deras brinnande intresse som driver dem till aktiviteten. Kanske är det rentav så att de har fast anställning hos en arbetsgivare och ställer upp för sin förening på fritiden. Då kommer orättvisan fram. Teaterledarens ersättning skall beskattas, medan idrottsledarens ersättning utbetalas utan belastning med socialavgifter. Listan skulle kunna göras ännu mycket längre. Utskottet avslutar sitt betänkande med att återigen peka på att framtiden kommer att lösa detta. Denna gång är det den nya pensionsreformen som skall vara den räddande ängeln. Det är för väl att man hittar något att dölja sig bakom. Nu blåser domaren till match. Man får inte längre sitta på bänken. Domaren kommer att få sin socialavgiftsfria ersättning, medan musikanterna som spelar och gläder såväl domare som publik skall belastas med fulla sociala avgifter. Vi vill ta vara på ungdomen som ledare i annat än idrottsvärlden. Då måste vi också skapa fördelaktiga skatteregler och socialavgiftsregler för dem. Kliv nu fram på arenan! Matchen är i gång! Avslutningsvis vill jag säga att Leif Jakobssons motion Sf231 är bra, även om den är skriven av en socialdemokrat. Jag hoppas vi får stöd från motionären och hans partivänner i detta. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 2 under mom. 2.
Fru talman! Jag begärde replik på Leif Jakobsson också, men jag kan väl väva in det i det här replikskiftet med Kenneth Lantz. Jag vill verkligen understryka vikten av ideella organisationer och deras betydelse inom idrotten och även inom kulturen och på alla andra områden där de ideella krafterna bidrar. Jag tycker att det är mycket lovvärt. Låt mig göra en reflexion. Om dagens pensionssystem hade gällt när man beslutade om att undanta ett halvt basbelopp för idrottsföreningar, är jag tveksam om den regeln hade kommit till. Det finns ett enkelt skäl till det, som jag ser det. Det är att det urholkar individens framtida pension, framför allt för ungdomar. Och för dem som har kommit till vårt land och inte levt här under så lång tid är det också viktigt att få varje krona till en framtida pension i Sverige. Kenneth Lantz, som företräder kd, säger att rättvisa skatteregler skall gälla. De fem partier som står bakom pensionsöverenskommelsen är ju överens om att överföra nuvarande regler i det nya pensionssystemet. Jag hoppas att dessa fem partier står fast vid det.
Fru talman! Frågan är berättigad. Är det så att Lennart Klockare inte vill att pensionsförmåner skall gynna fotbollsdomare eller idrottsföreträdare? Det är ju likheten som vi efterlyser i sammanhanget. Det måste vara samma regler som gäller för dessa ungdomar som ställer upp som ledare för sina yngre vänner och kolleger. Jag tror inte att en ungdom i tjugoårsåldern har som primärt syfte att samla pensionspoäng. Det kan inte ha så våldsamt stor betydelse över hela livslängden om man får pensionsersättningen insatt på det här kontot. Låt oss se fram emot att det blir en likvärdig bedömning av dessa olika grupper i vårt samhälle i dag.
Fru talman! Kenneth Lantz talar om likheten. Jag kan hålla med om mycket i det. Men det finns ändå en väsentlig skillnad mellan de som utövar idrott, och får en liten blygsam summa för det, och de andra. De har ett kontrakt med sin förening. Det innebär att man inte kan idrotta åt flera föreningar, åtminstone inte i samma idrott under samma år. Det är en viss skillnad. Inom andra verksamheter - man kanske är trubadur eller liknande - har man kanske många uppdragsgivare. För en spelning på någon timme kommer man kanske inte upp i 1 000 kr. De skulle förmodligen gå miste om stora pensionsbelopp i slutändan. Jag funderar också på en sak, Kenneth Lantz. Avgiftsfrågor och näringsfrågor har ju diskuterats och varit en het potatis under den senaste tiden. Det har ju pågått skatteöverläggningar mellan olika partier. Jag vet inte om kd har framfört några sådana krav som Kenneth Lantz nu framför i talarstolen under de skatteöverläggningar som har genomförts och de som nu pågår. Det kan väl möjligen komma någonting i vårpropositionen, men jag vet inte det.
Fru talman! Jag har inte själv varit med på skatteöverläggningarna, men vi för naturligtvis fram vår politik vid dessa skatteöverläggningar i möjligaste mån när det finns möjlighet för oss att få ordet där. Jag har fullt förtroende för vår företrädare Mats Odell i de här sammanhangen. Jag vill ge en eloge till Leif Jakobsson som lyfter fram de här frågorna. Jag kommer också att bevaka att vi får den här möjligheten att se lika regler på det här området. Jag tror inte att Lennart Klockare egentligen vill undanhålla pensionsförmåner för fotbollsledare och andra, medan han värnar om violinister eller företrädare för hembygdsföreningar. Jag hoppas att det inte är så.
Fru talman! Först och främst vill jag tillstyrka reservation nr 1 och 2. Sedan vill jag faktiskt ta upp några personliga synpunkter på det som står i reservation 2. Jag känner Leif Jakobsson sedan länge. Han är min riksdagskollega från Malmö. Han har alltid engagerat sig för det frivilliga föreningsarbetet. Jag hyser faktiskt väldigt stor respekt för hans engagemang i de frågorna. Därför läste jag hans motion extra noga. Saker och ting som är ologiska och inkonsekventa skall man alltid förfölja. Det är ologiskt och inkonsekvent att idrottsföreningar inte behöver betala sociala avgifter på summor upp till ett halvt basbelopp för sina idrottsledare, men det måste schackklubben, teaterklubben eller den biologiska klubben göra. En sådan lagstiftning leder faktiskt till förakt för lagar även om det bara rör de här små frågorna. Ungdomar kommer i kontakt med dem. Det var därför vi skrev en reservation fast det var en socialdemokratisk motion. Man skall se till det kloka i en motion, och inte till partitillhörigheten. Låt mig sedan gå till den andra frågan som vi har diskuterat. Alla partier säger att de är näringsvänliga. De vill vara näringsvänliga, särskilt när det gäller småföretag. Men det gäller att gå från ord till handling. Här hamnade en näringsfråga på socialförsäkringens bord. Det hade varit så enkelt att tillstyrka motionerna. Det hade uppriktigt sagt inte kostat någonting. När man inte får folk att plocka blomkålen eller jordgubbarna annonserar man om självplockning, och då kommer det inte in ett enda öre i skatt eller avgifter. Jag behöver inte säga mer i det här ärendet. Det man kan göra för att göra det bättre för våra småföretagare inom trädgårdsnäring kan man göra ganska snabbt. Och då kan man samtidigt också göra de regler bättre som skall gynna småföretag så att man även kan ta hänsyn till säsongsvariationer.

Fru talman! Jag tycker precis som Margit Gennser. Hon beundrar Leif Jakobssons uppfattning och engagemang, och det gör jag också. Jag hoppas att Margit Gennser inte bara beundrar detta, utan också delar värderingarna när det gäller ideella verksamheters betydelse både för våra barn, för invandrare och för alla andra i vårt samhälle. Det tycker jag är väldigt viktigt. Margit Gennser har suttit med i genomförandegruppen i pensionssammanhang. Om jag har förstått det rätt är ni överens om att det regelverk som vi nu pratar om ändå skulle överföras till det nya pensionssystemet. Har jag missuppfattat det? Är Margit Gennser med på det? Jag förmodar att alla partier var överens.
Fru talman! Det är egentligen inte mycket att svara på. Vad jag kan säga är att man skall se på formella regler. Men i det här fallet är det så enkla problem. Det är så lätt att genomföra det, och det har inga effekter för statskassan i någondera fallet. Då bör man faktiskt välja de enkla lösningarna. Därför tillstyrkte jag reservationerna. Jag tycker inte att det är mycket att diskutera om. Man kan ha olika uppfattning, och då får väl även medborgarna tänka efter. Skall man göra det enkelt någon gång tycker jag att man skall göra det när man kan göra det utan stora problem. I annat fall kan man ju hänvisa till utredningar, etc.

Fru talman! Den reformerade utlänningslagstiftningen, som infördes den 1 januari 1997, har i det praktiska utförandet fungerat i stort sett som vi, som då ställde oss bakom den, förväntade oss. En del kompletterande beslut har tagits senare om barns ställning i utlänningsärenden och också om återkallanden av givna uppehållstillstånd. Självfallet är inget tillstånd statiskt. Förändringar och förbättringar i lagstiftningen måste alltid diskuteras. En utredning, NIPU, som vi kallar den, som har sett över bl.a. asylprocessen och anknytningsfrågor har nyligen lagt fram ett betänkande där långt gående förslag finns om förändringar för att ytterligare förbättra rättssäkerheten. Vi moderater anser inte att invandringspolitiken lämpar sig för enkel partipolitisk träta över blockgränsen. Betänkandet som vi nu har på vårt bord konfirmerar att det finns en rejäl förankring här i riksdagen och också förhoppningsvis ute i landet bland människor för en invandringspolitik som präglas både av humanitet och av tydlighet. Ordning och reda skall förenas med medmänsklighet. Ju bredare och djupare legitimitet politiken får på detta område bland svenskar och boende här i Sverige, desto mindre är risken för enkla och populistiska budskap. Vi moderater har fullt förtroende för Invandrarverkets och Utlänningsnämndens personal och ledning i deras mycket svåra arbete. Det handlar om ett arbete som rör mänskliga rättigheter. Både professionalism och engagemang behövs. Det finns också i verket och Utlänningsnämnden, och det utvecklas fortlöpande. Jag vill ha detta sagt, tydligt och klart, eftersom dessa myndigheter ofta får tjäna som spottkopp för den moraliska eliten i massmedierna och bland en del politiker som vill skära lagrar som förment mer humana och medkännande än oss som har tagit på oss den stundom otacksamma uppgiften att också kombinera humanism med realism. Jag vill i det här sammanhanget särskilt nämna Vänsterpartiet. Detta partis hela hållning andas misstro och negativism i allt vad gäller Invandrarverkets och Utlänningsnämndens arbete. Partiets motioner präglas också rent allmänt av svepande formuleringar, oförskämda påståenden, övertolkningar och misstänkliggöranden. Jag tror att Vänsterpartiets företrädare i utskott och andra sammanhang skulle ta sig en dag eller två, åka till Invandrarverket, sätta sig på skolbänken och få undervisning i hur det faktiskt går till. Det går nämligen inte till så som man antyder i sina motioner. Skulle riskdagen välja att genomföra Vänsterns och för all del också Miljöpartiets alla förslag skulle vi få en pull-effekt, medförande en invandringsökning av betydande omfattning. Detta skulle givetvis riskera att rasera den tolerans som nu finns, och främlingsfientligheten och motsättningarna i samhället skulle öka. Det är lika bra, fru talman, att vara tydlig på denna punkt. Det skulle bli så som jag säger. Det finns en tydlig oro på många håll ute i samhället som vi måste lyssna på och respektera. Rätt eller fel ställer sig många oförstående till att Sverige tagit emot ett så stort antal invandrare det senaste decenniet samtidigt som vi kämpar med hög arbetslöshet och med låg tillväxt i ekonomin. Denna oro får kanske inte genomslag i massmedierna, men kommer många av oss till del på annat sätt. Mitt parti vill delta i förändringsarbetet att utveckla och förbättra asylprocessen och utlänningslagstiftningen i övrigt för att uppnå största möjliga legitimitet hos svenska folket. Tydlighet, ordning och reda och humanism skall prägla det framtida förändringsarbetet. Engagemang för enskilda människor är viktigt och självklart. Ibland sätts humanismen på hårda prov i en del enskilda fall. Därför är det mycket viktigt att regelverket är tydligt och att beslut tas rättssäkert och snabbt. Fru talman! Flyktingpolitiken är viktigare och större än invandringspolitiken sett i ett globalt perspektiv. Insatser för flyktingar som görs i det egna hemlandet eller närområdet berör långt fler än dem som blir asylsökande t.ex. här i Sverige. Strävan måste vara att skydd skall ges till så många som möjligt som behöver det. Flyktingproblem kan endast marginellt lösas inom vårt lands gränser. Det är viktigt att vi anlägger ett migrationspolitiskt perspektiv på våra göranden och låtanden i det internationella samarbetet. Utgångspunkten måste vara att varje människa har rätt att under fria och trygga former leva och verka i sitt hemland. Alla internationella ansträngningar måste inriktas mot detta mål. Det svenska engagemanget är välkänt och uppskattat. För att skapa trygghet och säkerhet i vår omvärld krävs oändliga ansträngningar. Det är en process där själva processen är målet, för ända fram når vi aldrig. Att involvera så många aktörer som möjligt är avgörande för en lyckosam utveckling. Samverkan med andra länder är helt nödvändig. FN, UNHCR, OSSE, Europarådet, för att nämna några internationella organ, har olika roller och gör sina viktiga insatser när folkrätten kränks och konflikter uppstår. Nato är den mest potenta aktören på utförandesidan och kan ge kraft och eftertryck när ord och sanktioner inte förslår. Sveriges nya roll som alliansfri men ändå aktivt medverkande part i samband med fredsbevarande insatser upplevs av många som värdefull. Vi har inga egna intressen annat än just fred och säkerhet. Insatserna kan variera i inriktning och omfattning, från diplomati, övervakning och observation till militära insatser t.o.m. under Natobefäl. Att förhindra att flyktingströmmar uppstår eller att hantera sådana när de uppstår är ett gemensamt intresse för EU och övriga världssamfundet. Ensamma kan vi inte åstadkomma så mycket. Vårt EU medlemskap ger oss nya och mycket intressanta möjligheter att påverka. EU behärskar andra instrument än andra organisationer. Inom ramen för samarbetsavtal som EU upprättar med en lång rad länder i den s.k. tredje världen kan konstruktiva dialoger upprättas i syfte att åstadkomma mänskliga rättigheter, utveckling, marknadsekonomi, ökad handel och investeringar. Fru talman! Konflikter bryter ju bevisligen ut trots förebyggande insatser eller på grund av otillräckliga sådana. En genomtänkt hållning när konflikter inträffar och flyktingströmmar uppstår är nödvändig. Inte minst är det viktigt att eftersträva solidariska lösningar, s.k. burden-sharing. Tillfälliga uppehållstillstånd vid massflyktssituationer och kvotöverföringar är andra lösningar som är aktuella beroende på omständigheterna. Som jag nämnt skall Sverige aktivt verka i världen för att underlätta för flyktingar. Vi skall samarbeta med andra för att förverkliga de mål jag nyss beskrev. Vi skall också här i landet ha en genomtänkt asyl och invandringspolitik som anknyter till vår generella syn på flyktingpolitiken. En invandringslagstiftning måste förena flera principer samtidigt. Den måste grundas på humanitära principer och internationella konventioner, och den måste stå i samklang med den flyktingpolitik vi vill medverka till på internationell nivå. Asylprocessen måste vara rättssäker, snabb och noggrann. NIPU-utredningen, som jag nyss nämnde, har lagt förslag i syfte att utveckla och förbättra lagstiftningen. Invandringslagstiftningen måste vidare vara begriplig och ge entydiga signaler både till dem som är asylsökande, till myndigheterna som har att besluta i enskilda ärenden och till allmänheten som har rätt att kräva tydlighet men också till de organisatörer av illegal människosmuggling som noggrant håller reda på de olika ländernas lagstiftning och mottagningsförhållanden. Jag anser att vår lagstiftning uppfyller huvuddelen av dessa krav. Vi går nu vidare med att förbättra och utveckla. Fru talman! Jag ser med tillfredsställelse att utskottet i ett tillkännagivande tar upp frågan om straffansvar m.m. för människosmugglare. Nuvarande lagstiftning är tandlös, och det är svårt att bevisa vinstsyfte. Vi moderater har sedan länge krävt förändringar och skärpning härvidlag. Så som världen ser ut och givet de nuvarande förutsättningarna i Sverige måste vi ha en reglerad invandring som grundas på humanism och rätten till skydd. Internationalismen är viktig för oss moderater. Vi är pådrivande när det gäller Europasamarbetet. Ett Europa utan gränser närmar sig stadigt. Snart har vi en halv miljard människor som kan fritt röra sig och arbeta inom en gemensam arbetsmarknad. Vi tycker ändå att det finns anledning att ytterligare öka generositeten när det gäller att ge möjlighet till flera personer att komma hit och arbeta. På sikt blir en arbetskraftsinvandring än mer intressant med tanke på den demografiska struktur vi kan förutse de närmaste årtiondena. Vi moderater yrkar därför bifall till vår reservation nr 14 under mom. 17, och står givetvis bakom våra övriga reservationer. Tack för ordet!

Fru talman! I går hade riksdagsledamöterna - apropå detta med skolbänk så var Gustaf von Essen inte där - möjlighet att träffa tre kvinnor, namnen är fingerade: Sholeh från Iran, Tenya från Gambia och Natalja från Ryssland. Gemensamt för dem alla är att de har kommit nyförälskade hit till Sverige, med en förhoppning om att här få leva tillsammans med en älskad make. Mönstret är likadant: Efter en kort tid i Sverige förbyts mannen. Han misshandlar och låser in kvinnan. Gemensamt för alla de här kvinnorna är också att de har varit i Sverige i flera år, det senaste året på Kvinnojouren. Gemensamt för dessa kvinnor är också att de har polisanmält sina män för misshandel men polisen bryr sig inte. Sholeh lämnade in sin polisanmälan för flera månader sedan och hon har ännu inte hört något. Alla Nataljas skador är dokumenterade och det finns vittnen. Nataljas man nekar till misshandeln, och polisen har lagt ned undersökningen med motiveringen att brott ej kan styrkas. Natalja har fått verkställighetsbeslut och skall avvisas. Invandrarverket skriver i sitt beslut: "Natalja uppger att hon varit utsatt för misshandel av sin man. Detta förnekar dock maken. Invandrarverket finner ej skäl att närmare gå in på vad som faktiskt har förekommit utan konstaterar att mannen ej är dömd för misshandel." Utlänningsnämnden skriver i sitt beslut: "Nämnden ifrågasätter inte att Natalja kan ha utsatts för misshandel av sin make samt att hon fått såväl fysiska som psykiska problem i anslutning härtill. De humanitära skäl som anförts är dock inte tillräckliga för att uppehållstillstånd skall kunna beviljas på denna grund." Det enda fel som Sholeh, Tenya och Natalja begått är att de inte har stått ut med att bli misshandlade, inlåsta och kränkta på annat sätt under de två stipulerade åren. Tenyas föräldrar säger att de inte vill ha henne tillbaka och att hon skall gå tillbaka till den misshandlande mannen, ungefär samma underliggande budskap som tvåårsregeln ger. Tvåårsregeln är till för att förhindra skenäktenskap. Den har inte kommit till för att underlätta för män i Sverige att importera kvinnor för att utnyttja dem, misshandla dem och sedan slänga ut dem och därefter överlåta åt Invandrarverket att kasta ut dem; detta för att männen sedan skall kunna ta hit en ny kvinna. Att tvåårsregeln har kommit att missbrukas på det sätt som jag beskrivit och att invandrarmyndigheterna verkställer dessa mäns fria returrätt har varit känt länge. Av den anledningen tillsatte regeringen en utredning - den s.k. Anknytningsutredningen, som lade fram sitt betänkande 1997. I stället för att behandla frågan då hänsköts den i februari 1998 till NIPU har nu i februari 1999 lagt sitt omfattande betänkande, och utredningen föreslår en bra och skärpt lagstiftning vad gäller tvåårsregeln. Problemet är bara att det kommer att dröja ett par år innan utredningen kan omsättas i en proposition eftersom NIPU även omfattar nedläggning av Utlänningsnämnden och ärendena flyttas över till förvaltningsdomstol. Det betyder att Sholeh, Tenya och Natalja - alltså de tre kvinnor som representanter för alla riksdagens partier träffade i går - inte kommer att omfattas av den nya lagstiftningen. Då har invandringsmyndigheterna redan verkställt avvisningarna av dessa tre kvinnor. Vänsterpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Folkpartiet anser att denna fråga har skjutits upp tillräckligt länge. Vi tycker att den är tillräckligt utredd och menar att den snarast måste få sin lösning. Ett land som Sverige, som så klart har uttalat att det skall råda kvinnofrid i landets alla delar, måste se till att denna kvinnofrid inte bara gäller vissa kvinnor utan att den gäller alla kvinnor. Vi anser därför att tvåårsregeln måste brytas ut och skyndsamt behandlas av regeringen. Jag vet att det finns en samstämmighet i denna kammare om det förslag om en förändring av tvåårsregeln som NIPU har lagt fram. Det innebär att lagförslaget kommer att gå igenom, men först om ett par år. Med tanke på de kvinnor som drabbas borde vi faktiskt kunna enas om att behandla tvåårsregeln skyndsamt. Fru talman! När 3 § i utlänningslagen utvidgades med en bestämmelse om välgrundad fruktan för förföljelse på grund av kön eller homosexualitet ansåg vi i Vänsterpartiet att detta var ett steg framåt. Vi hade visserligen hellre sett att Genèvekonventionens flyktingbegrepp hade vidgats så att den också innefattade förföljelse på grund av kön eller homosexualitet. En sådan tolkning förespråkas av UNHCR och strider inte heller mot EU:s regler. EU-parlamentet har godkänt ett förslag som skall stärka skyddet för bl.a. Under de två år som lagen varit i bruk har ett fåtal människor fått uppehållstillstånd med stöd av paragrafen - i alla fallen därför att det funnits risk för könsstympning. Ingen homosexuell har dock, såvitt jag vet, fått uppehållstillstånd med stöd av den. I andra länder där det finns en liknande lagstiftning har paragrafen lett till att kvinnor och homosexuella fått uppehållstillstånd därför att de hyser välgrundad fruktan för förföljelse. En av anledningarna till detta är att dessa länder erkänner kvinnors skäl att fly som asylskäl. Kön är t.ex. en faktor när kvinnor förföljs för att de vägrar att anpassa sig till samhällets förväntningar på det som kallas kvinnligt beteende. Graviditet utanför äktenskapet och frivilliga sexuella relationer kan i vissa islamiska stater vara grund för stening. Sholeh, som jag tidigare berättade om och vars man tagit ut skilsmässa och slängt ut henne, har av sina föräldrar fått reda på att de kommer att döda henne om hon kommer tillbaka. Vi har i flera år drivit att Invandrarverket skall få i uppdrag att utarbeta riktlinjer för hur man skall möta kvinnor som söker asyl, hur man skall kunna förstå deras asylskäl och framför allt förstå att kvinnors asylskäl skiljer sig från männens. Det finns goda exempel på hur detta kan göras. USA, Australien och framför allt Kanada har utfärdat riktlinjer för de tjänstemän vid immigrationsmyndigheterna som intervjuar flyktingkvinnor och fattar beslut i deras ärenden. Hittills har vi fått avslag på våra motioner med hänvisning till att utskottet förutsätter att Invandrarverket på lämpligt sätt hanterar denna fråga med avseende på den nya bestämmelsen. Såvitt vi erfarit har det inte hänt något på Invandrarverket i detta avseende. Jag kritiserar inte Invandrarverkets personal men jag anser att regeringen som ett led i sitt mainstreaming-arbete bör ge Invandrarverket i uppdrag att utfärda sådana riktlinjer. Fru talman! Sverige har granskats av FN:s barnrättskommitté. Vi fick beröm som ett föregångsland men vi fick också kritik. En av de punkter där vi kritiseras gäller gömda barns sjukvård. Som det ser ut i dag får gömda barn endast tillgång till akut sjukvård. Kommittén anser att Sverige skall följa principen om icke-diskriminering. Man uppmanar Sverige att se över sin politik på så sätt att vi skall utvidga de gömda barnens rätt till sjukvård till att omfatta mer än akut sjukvård. Gömda barns rätt till mer än akut sjukvård är en fråga som Vänsterpartiet drivit länge. Men varje gång vi tagit upp den här i kammaren som en följd av våra motioner har vårt krav avslagits med hänvisning till föräldrarnas ansvar - och föräldrarna har ansvar för sina barns bästa. Men det är svårt att förstå att barnen skall lida för föräldrarnas beslut att gömma familjen. Barnkonventionen talar om att föräldrarna har ansvar för sina barn men mig veterligt läggs inte någonstans i barnkonventionen ansvaret för föräldrarns missgärningar på barnen. Socialstyrelsen har nu fått i uppdrag att undersöka de villkor och förhållanden som gömda barn lever under. Uppdraget skall redovisas under våren. Jag hoppas verkligen att regeringen då åtgärdar den kritik som vi fått av Barnrättskommittén. Fru talman! Utskottet har beslutat att föreslå riksdagen att ge regeringen till känna att skyndsamt göra en utvärdering av hur bestämmelserna kring anhöriginvandringen har slagit. Bakgrunden är bl.a. en motion från Vänsterpartiet. Utskottet anser att utredningen skall uppmärksamma speciellt udda och ömmande fall liksom även sista-länken-fall och andra speciella anknytningar. Vi välkomnar detta utskottsinitiativ. I måndags följde jag en chilensk familj, som skulle avvisas, till Arlanda. Familjen har varit här i fyra år men har enligt gällande lagstiftning ingen anknytning till Sverige. I princip bor dock hela deras släkt i Sverige. De kom hit i slutet av 80-talet och i början av 90-talet. Alla har fått politisk asyl. Kvar i Chile blev denna enda familj, som förstås har upplevt samma tortyr och förföljelse men som av olika skäl inte kom i väg. Vi har både sett och läst om liknande fall från Chile i pressen. Jag tror att vi kommer att möta många liknande fall i framtiden - kärnfamiljer och släktingar som blivit kvar i länder där Sverige beviljat största delen av släkten politisk asyl därför att situationen i hemlandet varit sådan. Det är då viktigt att vår lagstiftning inte är så fyrkantig att en kärnfamilj som har hela sin släkt här, som har jobb på gång, som har barn i skolan, som har nära anhöriga som försörjer dem, som har varit fyra år i landet och som har ett stort stöd i sin kommun inte kan få stanna här. Röda korsets utredning visar att det finns många människor som faller mellan stolarna med det nya anhörigbegreppet. Det är därför viktigt, tycker jag, att vi tar en förnyad diskussion om hur vi skall kunna möta dem som av en eller annan anledning blivit kvar och som t.ex. inte uppfyller nu gällande krav på hushållsgemenskap inom tio månader. Det kan gälla gamla föräldrar som blivit änkor/änklingar eller att alla barn befinner sig här osv. Särskilt viktig tror jag att diskussionen blir kring det som utskottet benämner "andra speciella anknytningar". Fru talman! Jag står bakom Vänsterpartiets alla reservationer men yrkar för tids vinnande endast bifall till reservation 7 under mom. 8, till reservation

Fru talman! Jag kritiserar Vänsterpartiet för en rad överdrifter, svepande formuleringar och ett allmänt misstänkliggörande av de migrationsmyndigheter som Sverige har. Att vi har olika uppfattningar på denna punkt är väl känt. Vänsterpartiets företrädare har vidimerat i olika sammanhang att man känner misstro mot Invandrarverket, och det har också kommit till uttryck i det ställningstagande som ni gjort i Jag vet inte var jag skall börja när jag skall exemplifiera era svepande formuleringar, för det finns både i motionerna och i reservationerna. Jag kan inte låta bli att läsa på s. 3 i motionsbilagan. Ni skriver beträffande flyktingar från Bosnien att ärenden nu ligger på den svenska regeringens bord, osv. och detta trots att det i det närmaste råder full säkerhet om att de därifrån, dvs. Tyskland, skickas vidare till Bosnien. Slumpen kommer att avgöra vem som får skydd och vem som skickas tillbaka till tortyr och förföljelser. Det är som om Tyskland inte vore en rättsstat, som om Tyskland inte också hade regler som Ulla Hoffmanns partivänner där nere, miljöpartister, socialdemokrater och kristdemokrater har varit överens om. Tyskland är en rättsstat. Ni ifrågasätter det - som om inte andra länder utom Sverige har den grundläggande rättssäkerhet som ni eftersträvar. Den typen av formuleringar återkommer gång på gång. Det är det som jag vänder mig mot.
Fru talman! Jag vill först påpeka att det hörs väldigt dåligt här uppe i talarstolen. Om jag uppfattade Gustaf von Essen rätt upprepade han det han sade i sitt anförande, nämligen svepande formuleringar. Skolbänken kom inte tillbaka, men jag svarade på det. Vi har olika skolbänkar. Gustaf von Essen tar upp vad vi skriver om bosnier som varit i Tyskland och som kommit till Sverige eftersom de inte längre kan stanna kvar i Tyskland därför att uppehållstillstånden ser ut som de gör. Vi har inte kritiserat Tyskland som en rättsstat. Det står inte någonstans i motionen att Tyskland inte är en rättsstat. Däremot har vi egna nationella regler som gör att vi utsett vissa områden till minoritetsområden, andra till majoritetsområden. Tyskland har inte gjort samma sak. Det innebär att när vi utnyttjar Dublinkonventionen och skickar tillbaka dem till Tyskland har inte Tyskland den restriktionen att man inte skickar bosnier tillbaka till minoritetsområden. Då har vi hävdat, som det också står i propositionen, att nationell lagstiftning går före internationella konventioner. Det står i lagstiftningen. Det är det jag avser. Det förstår säkert också Gustaf von Essen.
Fru talman! Jag är ledsen att bänkarna är så konstruerade och min längd är sådan att det är svårt att få kontakt med mikrofonen, men jag skall göra mitt bästa. Om Ulla Hoffmann skulle åka till Norrköping och vid Invandrarverket gå igenom de här sakerna skulle hon få en klar information om att Tyskland inte sänder tillbaka några bosnier till s.k. minoritetsområden. Det är alltså påhitt att så sker. Eftersom Ulla Hoffmann vägrar att åka till Invandrarverket tillsammans med sina kamrater och i lugn och ro gå igenom punkt för punkt, kommer sådana här påståenden som alltså är felaktiga.

Fru talman! Även om det hörs väldigt dåligt tror jag att jag uppfattade tillräckligt. Det var en kritik mot att jag inte varit i Norrköping, så det kan jag svara på. Jag har aldrig vägrat att åka till Norrköping med mina kamrater. Mina kamrater och jag har för avsikt att åka till Norrköping. Anledningen till att jag och mina kamrater inte kunde delta i besöket vid Invandrarverket talade jag om på utskottsmötet, så det vet Gustaf von Essen. Det är bara för att förleda diskussionen. Den information som vi har fått säger att Tyskland skickar tillbaka, att Tyskland inte haft sådana restriktioner som vi har i Sverige, att vi inte skickar tillbaka bosnier till minoritetsområden. Därför har vi ur den synvinkeln inte sett Tyskland som ett säkert första asylland. Om det är på det viset som Gustaf von Essen säger är jag bara glad och tacksam. Då har det hänt någonting som gör att bosnier inte skickas tillbaka till minoritetsområden. Det är bara att vara glad och tacksam för det. Vi är säkert lika lyckliga, både Gustaf von Essen och jag, för det.

Fru talman! Vår migrations och asylpolitik kan ses som ett uttryck av många för vår demokrati och vår civilisation. Det är en måttstock på vår civilisation, hur vi tar oss an människor i nöd. I den politiska terminologin är frasen om alla människors lika värde ofta använd och kanske ganska sliten. En generös och tydlig migrations och asylpolitik visar att vi vill bistå människor i nöd, att vi respekterar alla människors lika värde. Vi kristdemokrater menar att de humanistiska och kristna värderingar som till stor del ligger bakom den demokratiska utvecklingen i Sverige också skall styra svensk migrationspolitik. Det är av stor betydelse att vi kan skapa förståelse för och vilja till insatser för utsatta människor. Det är ett stort ansvar för riksdag och regering. Sverige bör också mycket aktivt i internationella forum verka för att minoriteters rättigheter skyddas i de länder som i dag genererar flyktingar. En viktig och värdig uppgift för EU bör vara att utveckla en gemensam och generös flyktingpolitik. Med en gemensam flyktingpolitik kunde flyktingströmmar fördelas mellan EU:s medlemsländer. Det skulle innebära gemensamt ansvarstagande och fördelade insatser. Därför har arbetet inom EU stor betydelse, och där bör Sverige verka för att EU inför en europeisk flyktingkonvention och att rätten till asyl förs in i Europarådets konvention om mänskliga rättigheter. EU och EU:s regler får inte bli en ursäkt för att utestänga människor som behöver skydd. I dag gör rigorösa visumkrav det nära nog omöjligt att legalt ta sig till ett tryggt land för att söka asyl. Fru talman! Vår migrationspolitik har brister. Många kan avhjälps, och det skall vi fösöka göra. Men hur vi än formulerar vår migrationspolitik kommer det att finnas fall där beslut fattas om avvisning från Sverige. Vi menar att avvisning bör ske under värdiga och vettiga former. Vi menar att ut eller avvisningsbeslut som leder till att familjer splittras skall inhiberas, såvida inte mycket synnerliga skäl föreligger. Vi ser fall av familjesplittring som är djupt inhumana och där både humanitära skäl och barnkonventionen eller andra konventioner borde ha kunnat tillämpas för att förhindra utvisning. Humanitära skäl måste få en innebörd som både för lagtolkaren och för allmänheten har ett begripligt och reellt innehåll. Sjuka människor som genom avvisningsbeslut skiljs från sin familj, barn som skiljs från sina syskon och föräldrar är situationer som vi aldrig borde se om lagar och konventioner tolkade så som lagstiftaren tänkt sig. Likaså reserverar vi oss mot att utlänningslagen får företräde framför LVU, lagen om vård av unga, eller i vissa fall annan lagstiftning, t.ex. att den som dömts till rättspsykiatrisk vård kan utvisas trots stort behov av vård och mycket dåligt skick. Stort behov av skydd har också de människor som flytt från Iran på grund av politisk eller religiös förföljelse. Kvinnor som inte uppför sig som förväntas, som påstås ha begått äktenskapsbrott saknar lagens skydd och riskerar sitt liv liksom konvertiter och politiskt oppositionella, dvs. vi riskerar deras liv. Det faktum att avvisade personer trots efterforskningar inte har kunnat lokaliseras talar för att utvisning inte bör ske. Vi anser att man enligt svensk lag inte får återsända en person till ett land där han eller hon riskerar sitt liv. Vi menar att när man hänvisar flyktingar till inre flyktalternativ måste man veta att det finns ett varaktigt skydd. I flera motioner har påtalats att kvinnor utnyttjas och luras att komma till Sverige genom s.k. förmedlingsverksamhet. Det har också påtalats det orimliga i att dessa kvinnor vid en separation inte får stanna i Sverige. Trots att de har misshandlats och kränkts ser Invandrarverket och Utlänningsnämnden inga lagliga skäl till uppehållstillstånd. NIPU-utredningen föreslår uppskjuten invandringsprövning. Men vi menar i en reservation att denna fråga bör lösgöras från utredningen för att man skall få en skyndsammare process. Under den tid som det tar att formulera lagar och praxis borde utvisning inte ske. Utredningen föreslår stora förändringar i akt och mening för att åstadkomma en större rättssäkerhet. Processen skall förbättras, och man skall få kortare handläggningstider. Det är vällovligt. I betänkandet föreslår utskottet att riksdagen skall göra tre tillkännagivanden till regeringen. Utskottet anser att det bör göras en utvärdering av de bestämmelser som trädde i kraft i januari 1997 och som reglerar anhörigas invandring, anhöriga utanför kärnfamiljen. Det finns gamla, sjuka föräldrar som har sina barn i ett eller flera europeiska länder och som på grund av krig, etniska förhållanden och annat inte kan eller inte vill återvända till sitt hemland. Det beror kanske på att de inte kan återvända till ett hem som inte längre finns. Allt utom bestämmelserna talar för att de borde få uppehållstillstånd. Det finns också mer eller mindre vuxna barn och tonåringar som vill återförenas med sin familj. Vi hoppas att vi får respons på vårt yrkande att sista länken återinförs. Vi anser det nödvändigt med förändringar om rättssäkerhet, humanitet och respekt för individen skall kunna upprätthållas. Utskottet menar att denna utredning bör ske skyndsamt. Vidare föreslår utskottet en utredning av de bestämmelser om människosmuggling som trädde i kraft 1994 och 1997. Vinstsyftet med smugglingen skall analyseras, gripanden och domar skall ses över. Jag hoppas att vi också kan se om det på grund av visumbestämmelser och annat har blivit omöjligt för flyktingar att på legalt sätt ta sig till Sverige eller till ett annat land. I det tredje tillkännagivandet föreslås en kartläggning av hur många asylsökande ungdomar som utnyttjar den svenska skolundervisningen, varför den inte utnyttjas och dessa ungdomars möjligheter att tillgodogöra sig en gymnasial undervisning. Det är naturligtvis en bra start för den som får stanna i Sverige att få en utbildning som passar på den svenska arbetsmarknaden, ungefär i åldersnivå med de svenska ungdomarna. För de som återvänder tror jag också att det har varit värdefullt att ha fått en utbildning, även om den inte är precis densamma som den som man får i hemlandet. Fru talman! Jag vill understryka att vi anser alla våra reservationer mycket beaktansvärda, men jag iakttar sträng disciplin och yrkar bifall endast till reservation nr 1.

Fru talman! Det gäller frågan om reservationen om familjesplittring. Det är ju flera partier som har ställt sig bakom den. Menar ni att om man inte kan avvisa en hel familj som inte har asylskäl, så skall avvisning inte ske? Vad tror Fanny Rizell att det skulle få för konsekvenser om man genomförde en sådan reform? Jag tycker givetvis att man skall försöka att hålla ihop familjer, men ibland går det inte. Är det inte att uppmana till att en eller ett par familjemedlemmar undanhåller sig? Därmed riskerar man ju att inte kunna genomföra utvisningen över huvud taget. Jag vill bara peka på detta, och jag undrar om Fanny Rizell har något svar på frågan vilka effekter detta skulle få i det praktiska livet. Sedan undrar jag om Fanny Rizell - i likhet med andra här som också har antytt liknande frågeställningar - är inne på att avskaffa visumtvånget helt och hållet, så att varje person, var han än bor i världen, skall kunna komma hit utan att behöva ha ett visum.
Fru talman! Jag tror att vi alla som försöker handha dessa frågor på ett eller annat sätt är medvetna om att det finns svåra gränsdragningar. Men ibland ser vi effekter av de beslut som vi har fattat. Vi bör väl ändå dra lärdom av det. När det gäller familjesplittring har vi sett fall när t.ex. en förälder är sjuk eller ett barn är sjukt och resten av familjen har skickats hem. Vi brukar tycka att det är svårt om någon i en familj behöver vårdas på ett sjukhus långt hemifrån och man inte kan hälsa på honom eller henne. Men om man är flykting i ett land och resten av familjen skickas hem ter det sig för mitt vidkommande ganska inhumant med familjesplittring. Jag tycker att familjemedlemmen i sådana fall bör få tillfriskna innan hela familjen utvisas. Jag säger inte att man i alla fall skall kunna göra så här. Jag anser att man bör kunna göra bedömningar. Den bedömning som vi nu har gjort är så strikt att den skadar en del människor. I fråga om visumtvånget anser jag inte att det skall tas bort generellt. Men det är också en konstig ordning som råder. Vi inför visum när människor är som mest pressade i en krigssituation. Visumtvång är ju till för att hindra människor från att kunna söka skydd. Det är därför som jag pekar på att det är så vikigt att man inom EU jobbar med dessa frågor. Fördelningen av flyktingar måste bli någotsånär rimlig. Jag menar inte att alla människor skall komma till Sverige - jag tror inte ens att de vill det. Men vi måste få ett sätt att hjälpa människor som befinner sig i en situation när de behöver asyl.
Fru talman! Då förstår jag att Fanny Rizell backar en aning när det gäller familjesplittring och att hon inser att det inte går att ha en bestämmelse där familjesplittring alltid skall innebära att man inte kan avvisa. Det blir nog så svåra gränsdragningsfall även där. Jag tror också att Invandrarverket i dag arbetar på det sättet att man tar största möjliga hänsyn till en familjesituation när man skall genomföra en avvisning. Men om detta skulle upphävas helt och hållet, som ni föreslår i er reservation, då blir det ju effekter, och det tror jag att även Fanny Rizell kan föreställa sig. Frågan om visum är ju ett led i EU-arbetet. Det området ligger i första pelaren, som alltså ligger hos kommissionen. Vi har att rätta oss efter samma visumregler som övriga Europa har. Vill Fanny Rizell införa en särlagstiftning i Sverige och göra något slags undantag? Det skulle vara intressant att få veta.
Fru talman! Nej, det är just det som jag inte vill. Det är därför som jag så ivrigt talar för att man inom EU skall arbeta med detta. Det bör gälla lika regler över hela Europa, och jag tycker också att man skall sträcka sig vidare om man har möjlighet till det. När det gäller familjesplittring har jag aldrig trott att man alltid skulle kunna tillämpa en sådan regel. Det beror på vilken familjemedlem som det är fråga om, av vilken anledning familjen är splittrad osv. Men man måste vara ganska varsam. Jag tror att Invandrarverket och Utlänningsnämnden gör vad de kan för att ge konkreta och adekvata besked. Men det är kanske vi som har formulerat reglerna så att de inte kan gå längre. Invandrarverket och Utlänningsnämnden är väldigt noga med att se till lagens bokstav, och det skall de göra. Det är därför som jag tycker att vi har skyldighet att se över om bestämmelserna i något fall kan vara för kantiga. Vi måste kanske ge möjlighet till flera undantag när människor behöver det. På något vis är lagar nästan undantagslöst alltid fyrkantiga, men människor är inte fyrkantiga. Jag skulle önska att vi kunde ge tjänstemän och myndigheter möjlighet att använda vett och balans. Jag tror att de själva ibland tycker att deras beslut slår mycket hårt.

Fru talman! Alla människors lika värde och rättigheter är grunden för Centerpartiets politik. Individens fri och rättigheter får inskränkas endast av hänsyn till andra människors lika fri och rättigheter. Denna inledning på mitt anförande har jag hämtat från Centerpartiets partiprogram som börjar med just dessa värderingar. Denna inledning återfinns också i vår tidigare motion om svensk migrationspolitik. Ras, hudfärg, kön, religion eller sexuell identitet får inte föranleda olikheter i värderingar och behandling av människor. Människor och folkgrupper som är politiskt, socialt eller ekonomiskt förtryckta måste få stöd i sin kamp mot förtrycket. Människor på flykt undan förtryck och förföljelse skall kunna få en fristad i ett annat land. Oavsett från vilket land en människa kommer, skall hon i Sverige behandlas som en medmänniska på lika villkor som övriga svenskar. Sverige skall ha en öppen, generös och human flyktingpolitik. Det finns ett tydligt samband mellan underutveckling och flyktingproblematiken. Växande klyftor mellan världens rika och fattiga länder skapar våld och konflikter som gör att alltfler fattiga söker sig till länder med bättre social, ekonomisk, demokratisk och ekologisk utveckling. Den kraftiga befolkningsutvecklingen i tredje världens länder fortsätter samtidigt som åkerarealen minskar, vilket leder till att alltfler länder inte klarar av att försörja sin egen befolkning. För att förhindra att människor bryter upp från sitt land av ekonomiska eller ekologiska skäl måste de få drägliga levnadsvillkor på plats. De måste få möjlighet att försörja sig och sina familjer, möjlighet till ett arbete, tillgång till utbildning, sjuk och hälsovård. Krig och konflikter orsakar stora flyktingströmmar. I takt med att antalet nationella konflikter och krig mellan länder minskat har de inomnationella konflikterna ökat. Nationers sönderfall och förändrade gränser har gjort att gamla motsättningar har återuppstått. Etniska och kulturella motsättningar och konflikter har påverkat migrationsströmmar påtagligt. Människor tvingas på flykt inom sitt eget land på grund av etniskt eller kulturellt ursprung. Det har också påverkat flyktingströmmarna internationellt. Nära i tiden ligger flyktingsituationen på grund av konflikten i forna Jugoslavien. Situationen i Afghanistan har ställt krav på flyktingmottagning i närområdet. Europa och Sverige har också berörts av det som har skett där. Flykting och invandrarfrågor är frågor som berör eller upprör många svenskar. Alltför många har följt dessa frågor på åskådarplats och har inte kommit i kontakt med dessa människor som av olika anledning, mer eller mindre frivilligt, har lämnat sina hemländer. Det är viktigt att vi i Sverige har en acceptans för den förda flyktingpolitiken, att vi arbetar för att vi infödda svenskar har en positiv inställning till och ett värdigt bemötande av de människor som kommer till vårt land. Det är också mycket viktigt att vi inom EU får ett utökat och bättre samarbete i flyktingfrågor. Genom den fria rörligheten bidrar EU till ökad förståelse och kontakt mellan olika europeiska länder. Detta är i grunden positivt. Den mångkulturella karaktären i Sverige och andra europeiska länder blir därigenom något naturligt och positivt. Den ökade rörligheten och de öppnare gränserna understryker vikten av att vi på europeisk nivå diskuterar frågor som rör rasism och flyktingar. Inom EU diskuteras förslag om solidarisk fördelning av flyktingar mellan länderna och att harmonisera reglerna för asylprövning. En förutsättning för det ömsesidiga godkännandet av asylansökningar mellan medlemsländerna är att asylprövningen i samtliga länder lever upp till tydligt fastställda minimikriterier. Prövningen måste vara rättvis. Utgångspunkten måste vara att alla som verkligen behöver en fristat också skall få det. Sverige bör se som sin huvuduppgift att verka för att en generös flyktingpolitik skall vinna brett stöd inom EU. Flyktingproblematiken bör behandlas som en gemensam europeisk angelägenhet. En generös flyktingpolitik är i längden bara möjlig om alla länder ställer upp. EU-länderna bör även ha en gemensam beredskap för flyktingströmmar från andra länder i Europa eller andra delar av världen. Stora skillnader i asylregler mellan länderna riskerar att leda till ett kraftigt ökat asyltryck på de länder som har den mest generösa asylpolitiken. En ökad samordning i Europa, uppbyggd på Genèvekonventionens regler, är därför nödvändig för att möta och lösa flyktingproblematiken. Sverige bör aktivt verka för en harmonisering av reglerna tillsammans med de länder i Europa som har en tradition med generös syn på asylpolitiken. Sverige skall verka för att öka den fria rörligheten över gränserna i världen. Det måste ta sig uttryck i att Sverige internationellt, och då särskilt inom EU, verkar för detta mål. Centerpartiet vill göra regeringen uppmärksam på att kravet på visering kan göra det svårare för människor i behov av skydd att ta sig till ett annat land för att söka asyl. Det bör innebära en strävan inom EU att avskaffa viseringstvånget i förhållande till fler stater än vad som gäller i dag. Centerpartiet accepterar i stort den förda flyktingpolitiken. Vi står bakom de lagar och regler som vi har beslutat om här i riksdagen. Det är bra att det finns en stor enighet i dessa frågor, men det finns vissa justeringar som behöver göras. I detta betänkande har vi några tillkännagivanden till regeringen, bl.a. på grund av en motion från den tvärpolitiska barngruppen, där samtliga politiska partier finns med, om rätten till familjeåterförening. Det känns bra att motionen fått en positiv behandling. Fru talman! Jag vill med detta inlägg yrka bifall till reservation 24 under mom. 34.

Fru talman! Människor på flykt har alltid funnits och kommer säkert under lång tid att finnas. Det är sällan som ett land i Europa kan avgöra om människor på flykt söker sig till det egna landet eller till något annat europeiskt land eller någon annanstans. Det avgörs oftast av omständigheter som till större delen ligger utanför det enskilda landets möjlighet att påverka - krig, politiskt och religiöst förtryck, miljökatastrofer, antisemitism osv. Vår utgångspunkt som liberaler är att alla människor har samma värdighet. De har även en grundläggande rättighet att behandlas värdigt och med samma hänsyn och respekt. Det unika med varje människa är grundbulten i all humanism. Det är en självklarhet för oss liberaler att denna omfattar alla människor, självklart också människor på flykt. Den ger oss - som aldrig behövt fly - en moralisk skyldighet att så gott vi kan bistå och hjälpa människor vars liv, frihet, trygghet och säkerhet är hotade. Från detta utgår Folkpartiets flyktingpolitik. Respekten för de mänskliga rättigheterna skall hävdas både i Sverige och internationellt. Om människors rätt kränks är det omvärldens skyldighet att erbjuda en fristad för dem som behöver skydd mot förföljelse. Världens länder har ett gemensamt ansvar för detta. Genèvekonventionen ger dock ett otillräckligt skydd, och det behövs en ny konvention som ger skydd exempelvis i massflyktssituationer. Flyktingpolitiken har successivt stramats åt i hela Europa. Det får inte bli så att de mest restriktiva länderna inom EU sätter den framtida normen. Vi måste få en samordning av flykting och asylpolitiken, en gemensam praxis, som ger en mänsklig tillvaro för dem som tvingas lämna sitt land och sina hem. Men flyktingpolitiken har stramats åt inte endast i andra EU-länder utan även i vårt land. En majoritet av Sveriges riksdag tog 1996, mot bl.a. våra röster, beslut om en ny flyktingpolitik, och t.o.m. om ett namnbyte, till att tala om migrationspolitik. Den innebär att färre människor med goda asylskäl får stanna i Sverige. Andelen avslag påverkades inte mellan 1996 och 1997 men är avsevärt större i fjol än de föregående åren - det var väl också en av avsikterna med propositionen. Vi fick bl.a. en insnävning av anhöriginvandringen genom kravet på tidigare "hushållsgemenskap". Den innebär svårigheter för återförening mellan barn som kommit till Sverige och föräldrar som inte bott i flergenerationsboende i det gamla landet. Det finns vidare en tidspraxis som innebär att en sammanboende familj som splittrats på grund av krigshändelser inte får lov att återförenas om det gått mer än tio månader innan de lyckats finna varandra. För något år sedan gjorde Röda korset en genomgång av anhöriginvandringen för det första året med den nya lagstiftningen, för 1997, och såvitt man kan utläsa av den tycks andelen bifall ha minskat med två tredjedelar. Det utskottsinitiativ som föreslås i det nu föreliggande betänkandet går förstås åt rätt håll, i den meningen att man driver på om en förändring på den här punkten. Det tillfälliga uppehållstillståndet leder till att alltför många får leva i ovisshet alltför länge. Det borde avvecklas som ett regelmässigt inslag i den svenska flyktingpolitiken. Att efter det att flyktingar tillbringat många år i Sverige tvinga dem tillbaka är inhumant och ohanterligt. Tillfälliga uppehållstillstånd bör reserveras för massflyktssituationer och då endast användas i de fall där det är sannolikt att orsakerna till flykten är kortvariga. Vår uppfattning är att ett tillfälligt uppehållstillstånd vid massflyktssituationer ej bör ges för en tid längre än två år. Vid särskilda skäl för den enskilde, som avbrott av studier eller liknande, skall tiden kunna förlängas med sex månader, dock högst två gånger. Beslutet hösten 1996 avskaffade också skyddsbegreppet de facto-flyktingar och i praktiken också begreppet humanitära skäl. Vi i Folkpartiet vill återinföra de facto-begreppet, och för oss är det en självklarhet att humanitära skäl alltid skall väga tungt. Ett speciellt problem som kopplar till humanitära skäl är att Genèvekonventionen inte ger flyktingstatus åt personer som känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av kön eller homosexualitet. Vi behöver därför ett tilläggsprotokoll till Genèvekonventionen som ger flyktingstatus även åt personer som förföljs på grund av kön eller homosexuell läggning. Fru talman! Att vara barn och ha upplevt krig och oro, att ha utsatts för våld eller att ha bevittnat våld mot egna familjemedlemmar och främlingar kan leda till stress och ohälsa som är svår att upptäcka på ett tidigt stadium. Att ha förlorat en förälder genom död, försvinnande eller känslomässig otillgänglighet kan sätta spår för livet. Många av dessa barn får inte den hjälp de behöver vid ankomsten till vårt land. I Sverige gömmer sig i dag ett antal flyktingbarn under förhållanden som är oacceptabla. De får inte den sjukvård de borde ha rätt till, och de får inte den skolgång som är så viktig för den kunskap och den sociala gemenskap skolan ger. De lever i ständig ovisshet. Det som för en vuxen kan te sig som en kort tid är för ett barn en oändlighet. Att ge barn med flyktingbakgrund ett värdigt och humant mottagande är en skyldighet för oss i Sverige. Tyvärr har regeringen och dess stödpartier i flyktingpolitiken inte dragit de nödvändiga slutsatserna av flyktingbarnens verklighet. När regeringen, Centern och Moderaterna röstade igenom den nu gällande, mer restriktiva flyktingpolitiken år 1996 valde de att inte inarbeta barnkonventionens skrivningar i flyktinglagstiftningen på samma sätt som Genèvekonventionens skrivningar är inarbetade i lagen. Hade det gjorts, hade sannolikt många tragiska situationer kunnat förhindras. Senast i går kunde vi ta del av beskrivningar av situationen för en del av de invandrarkvinnor som är i Sverige som anknytningsfall och därför är tvungna att vänta i två år innan de kan erhålla uppehållstillstånd. Under tiden utsätts flera av dem för misshandel, våldtäkter och andra kränkningar. Det förekommer t.o.m. att redan här bosatta invandrarmän och svenska män tar hit kvinnor om och om igen för att kränka och utnyttja dem och sedan kasta ut dem innan två år har förflutit. Detta är givetvis fullständigt oacceptabelt. Till dagens betänkande finns en reservation, nr 13, med krav att de förslag som den s.k. NIPU-utredningen har lagt fram om detta - och som i stora delar stämmer med Anknytningsutredningens betänkande - bryts ut för att skyndsamt behandlas av regeringen. Frågan har redan tagit lång tid. Reservationen bör bifallas. Utlänningsnämnden måste läggas ned och dess verksamhet flyttas över till förvaltningsdomstolarna. Därmed skulle myndigheten och sökande ställas mot varandra i en rättegång enligt vanliga rättsprinciper. I detta sammanhang är det också viktigt att kritisera utredningens majoritetsförslag att låta Invandrarverket vara första prövningsinstans. Står verket kvar som första instans trots att nämnden läggs ned och dess verksamhet förs över till domstolar riskerar förstainstansen endast att bli en transportsträcka till länsrätten. Ansvaret för den bristande rättssäkerheten för enskilda flyktingar är inte endast nämndens utan även Invandrarverkets. Invandrarverket och nämnden har vid inte mindre än sju tillfällen kritiserats av FN:s kommitté mot tortyr. Verket och nämnden har utvisat människor till länder där deras säkerhet varit hotad och där de t.o.m. har kunnat utsättas för tortyr eller till tredjeland där inga garantier mot vidare utvisning förelegat. Därmed innehar Sverige just nu rekordet i "prickningar" av FN i denna fråga. Den enskilde flyktingens rättssäkerhet skulle onekligen bli bättre än i dag om hela processen drevs som en vanlig domstolsförhandling. En flykting kan bära med sig minnen av händelser som de flesta av oss inte kan föreställa sig. Fysisk och psykisk tortyr, att se andra torteras eller att leva i krigets mitt ger minnen som man aldrig kan befria sig från. Visserligen reagerar de flesta med bortträngning av minnen när de kommit i säkerhet. Men det fungerar inte i längden. En flykting kan vara besvärsfri under lång tid, men förr eller senare dyker minnena upp. De kan komma i samband med en livskris men också vid mindre händelser. När en torterad människa kommer som flykting till Sverige vågar hon eller han kanske inte berätta vad som hänt i hemlandet. Man litar inte på andra människor. Vid besök på vårdcentraler och psykiatriska mottagningar har de inte kunnat få hjälp därför att vården inte har den kunskap som krävs och den tid som det tar att lyssna. Därför har det visat sig så värdefullt att ha speciella mottagningar för torterade flyktingar. Sådana finns i Röda korsets och några landstings regi. Men dessa mottagningar lever med kortsiktiga budgetar medan hjälpbehoven är mångåriga. Det måste vi ändra på. Många flyktingar som skadats av tortyr och andra traumatiska upplevelser är i stort behov av särskild svenskundervisning. Alltför många får inte sådan därför att ansvariga i kommuner och landsting säger att flyktingarna först måste rehabiliteras. Det innebär sjukskrivning, ensamhet och isolering. Det måste vi också ändra på. Fru talman! Vi står bakom flera reservationer till detta betänkande, sammanlagt åtta, men jag väljer nu för tids vinnande i kammaren att yrka bifall endast till två av dem, till reservation nr 5 om de factoflyktingar och reservation nr 15 om tillfälligt uppehåll. Fru talman! Svensk flyktingpolitik är i stort behov av en reformering. Alltför många flyktingöden har slutat i tragik på grund av den svenska flyktinglagstiftningen och dess praxis. Humanistiska värderingar måste tillåtas slå igenom mer i vår flyktinglagstiftning. Mänsklighet och rättssäkerhet skall vara styrande för den svenska flyktingpolitiken - inte rigid lagtolkning och en sträng praxis.
Fru talman! Jag har ett par kommentarer. I reservation nr 23 om barnkonventionen står det så här: "Utskottet anser inte att den i utlänningslagen införda portalbestämmelsen om att barnets hälsa, utveckling och bästa i övrigt skall beaktas är tillräcklig, eftersom formuleringarna är till intet förpliktande." Jag hävdar, Bo Könberg, att detta är fullständigt felaktigt. De förpliktigar visst! Barnkonventionens portalparagraf är införd i svensk lagstiftning, och den förpliktigar i allra högsta grad och präglar det arbete som i dag bedrivs både på Invandrarverket och i Utlänningsnämnden. Där menar jag med bestämdhet inte bara att Bo Könberg överdriver utan också att formuleringarna här är direkt felaktiga. Man kan ändå resonera om huruvida det skall införas mer av konventionen i lagtexten - det kan vi diskutera - men som formuleringen är gjord i reservationen är den felaktig. Det andra är: Skulle Bo Könberg kort kunna definiera vad en de facto-flykting är och vad en politiskhumanitär flykting är? Jag kan bara nämna att den största asylsökande gruppen nu, som kommer från Irak och irakiska Kurdistan huvudsakligen, får stanna av just politisk-humanitära skäl i praktiken - den praktik som Bo Könberg alldeles nyss sade inte fanns.
Fru talman! Gustaf von Essen och jag har uppenbarligen olika uppfattningar även på denna punkt. Det gäller flera andra punkter i flyktingpolitiken och hur den bör bedrivas i vårt land och om det är klokt att föra över den till något slags allmän migrationspolitik i stället för att den skall handla just om flyktingar och vilka rättigheter som de skall ha. Vi har definitivt uppfattat det som så att denna portalparagraf inte har fått det genomslag som skulle behövas för att man skall få den hänsyn till barnen som är tänkt enligt barnkonventionen. Det kan Gustaf von Essen och jag förstås resonera om en liten stund. Men mera intressant är ju varför Gustaf von Essen, trots vad han antydde i sitt anförande, inte ville ställa sig bakom tanken på att man skulle föra in det som reservationen handlar om, nämligen att man skall se till att skrivningarna förs in i vår lagstiftning på ett liknande sätt som har skett i samband med Genèvekonventionen. Jag skulle vara tacksam om Gustaf von Essen ville reda ut varför han tycker att det är all right i Genèvekonventionen - för det har han väl gjort - men inte i barnkonventionen. När det gäller definitionen av de facto-flyktingar och andra flyktingar har vår utgångspunkt varit att de ändringar som gjordes 1996 skulle leda till en avsevärt snålare och mindre humanitär flyktingpolitik än vi hade dessförinnan. Det var den farhåga som vi hade, och det var den farhåga som mina partivänner redovisade hösten 1996 då vi diskuterade den frågan i kammaren. Första året, 1997, verkade det inte ha skett någon större förändring när det gäller antalet avslag. Men när vi nu studerar vad som har hänt under det gångna året, under det andra året med den nya lagstiftningen, är det uppenbart att antalet avslag har ökat kraftigt. Om jag har läst rätt har avslagen ökat från 45-46 % till 63 %. Numera skulle alltså bortemot två tredjedelar av ansökningarna avslås. Och jag har svårt att se att det inte har lett till den insnävning som vi varnade för.
Fru talman! För det första var jag själv ledamot i den kommitté som under ett år genomlyste utredningsbarnens ställning i asylprocessen. Vi kom fram till att det inte behövs någon inkorporering av barnkonventionen i lagstiftningen, därför att vi i allt väsentligt uppfyller konventionens åtaganden. Men vi föreslog ändå att denna portalparagraf skulle införas och att den skulle genomsyra hela arbetet i asylprocessen. Så sker också i dag. För det andra vill jag beträffande de factoflyktingar säga att det inte är någon som helst tvekan om att antalet personer som har fått asyl enligt Genèvekonventionen som skyddsbehövande har ökat högst väsentligt. Tidigare var de facto-begreppet ett lösligt begrepp som ingen egentligen visste riktigt vad det stod för, och därför var det en otydlighet. Vi ville precisera detta, och så har också skett. Vissa år avslås fler ansökningar och vissa år färre. Det kan också bero på karaktären på dem som kommer hit, vilka skäl de företer. Och nu vill jag säga att en mycket stor andel av dem som kommer hit får uppehållstillstånd av politiskt humanitära skäl. Det gäller alla som kommer från Irak.
Fru talman! Det är i och för sig en trevlig förhoppning att om man inför en portalparagraf i en lagstiftning skulle den med Gustaf von Essens expressiva uttryck genomsyra själva lagstiftningen. Vi tycker att vi har sett ett antal fall under dessa år där vi inte tycker att man har tagit hänsyn till barnen. Det har gjort att vi har tyckt att man borde göra det tydligare i lagstiftningen. Återigen, är det så att Gustaf von Essen nästan är överens med mig om att man skulle kunna överväga att föra in dessa skrivningar i lagstiftningen, så borde det ha varit lätt att kunna närma sig varandra i utskottet om dessa formuleringar på denna punkt utan att vi skulle behöva träta om inledningen, om vi var överens om det som skulle ske. Sedan kan vi fortsätta att diskutera frågan om asylskäl, de facto-flyktingar, humanitära skäl, politiskt humanitära skäl och all den terminologi som har utvecklats inom flyktingområdet, och det finns väl all anledning att göra. Det som vi var oroliga för var att denna lagstiftning skulle leda till en insnävning. Vi trodde också att det var avsikten från regeringens sida när den lade fram förslaget, alltså att färre människor skulle få stanna i vårt land. Vi tycker oss nu av resultatet från 1998 kunna se att det har gått just på det sättet, att denna insnävning har ägt rum. Och det är då förstås, Gustaf von Essen, en ringa tröst för de människor som avvisas och som tidigare skulle ha fått stanna att en del av dem som får stanna får göra det under annat namn än tidigare.

Fru talman! Jag tänkte börja med att tala om att jag står bakom alla reservationer där mitt namn finns med. Men för att vara lite snäll yrkar jag bifall endast till reservation 13 under mom. 15 och reservation 25 under mom. 35. Jag kommer också att rösta med Madame speaker, som Nelson Mandela sade. Jag blev djupt gripen av att höra honom och se honom på riktigt. Tyvärr kunde jag inte närvara på ROKS seminarium i går, som Ulla Hoffmann berättade om. Men jag har fått berättat för mig om det. Och det var också gripande fast på ett lite annat sätt. Jag tänker att hur kan man i vårt land om har ratificerat FN konventionen och FN:s barnkonvention och vars riksdagsmän pläderade länge för mänskliga rättigheter här i kammaren förra veckan och som stolt tar emot Nelson Mandela som en kär vän bära sig åt på det sätt mot kvinnor som det berättades om i går. Och det handlade bara om tre kvinnor. Det finns många fler. Jag blev så glad när jag såg statsrådet Pierre Schori komma in. Då tänkte jag att jag kan säga att jag vädjar till regeringen att den utfärdar någon förordning, moratorium eller amnesti för dessa kvinnor nu, eftersom det är en skam att världens mest jämställda land Sverige bedriver en kvinnofientlig politik. Om det nu inte går att lyfta ut tvåårsregeln ur denna utredning, måste vi på något annat sätt försöka ordna det för dessa kvinnor. Jag har långt ifrån lika stor och bred kunskap om Sveriges invandrings och flyktingpolitik som min företrädare Ragnhild Pohanka och andra ledamöter i mitt utskott. Men jag har djup kunskap om några familjer som jag har träffat på barnavårdscentralen där jag var psykolog innan jag kom hit. Jag fick inblick i hur kränkta flyktingar kunde vara. Jag träffade ett par familjer som under väntan på uppehållstillsånd skickats runt på ungefär 20 olika förläggningar eller andra ställen - från söder till norr, från skog till stad och från varmt till kallt. Jag träffade en gömd familj som varit i ett annat land tidigare som tagit ifrån familjen dess nationella riktiga för och efternamn. Och alla myndigheter i Sverige envisades med att kalla familjemedlemmarna vid deras konstgjorda namn. Den familjen fick så småningom uppehållstillstånd och valde att ta sig ett helt nytt efternamn. Jag har fått kännedom om familjer och barn som har fått stanna kvar i Sverige tack vare ett kraftfullt agerande från tidningar, lokala politiker, läkare, psykologer, advokater, osv. Och det har inte med mänskliga rättigheter och demokrati att göra. Så kom jag till riksdagen och strävar nu efter så mycket kunskap som möjligt på mitt område. Och jag lär mig. Men vad är det? Det här var värre än jag trodde. Ordning och reda förenat med humanitet, hörde vi i det första anförandet i dag av Gustaf von Essen. Det var kryddat med anklagelser mot oss som ännu inte har hunnit tala. Men jag tackar för uppvärmningen. Vad menas med ordning och reda? Och mitt begrepp humanitet har blivit hackat. Jag har nämligen här i riksdagen fått lära mig att det nu finns två slags humanitet, ett juridiskt och ett mänskligt. Fru talman! Det finns fler än Vänsterpartiet och Miljöpartiet som kritiserar såväl Utlänningsnämnden som Invandrarverket, t.ex. FN och EU kommissionen, om man nu skall bry sig om vad den säger just nu. Människorättsorganisationen Human Rights Watch menar att Sverige avvisar människor på osäkra grunder. För ett par veckor sedan var jag tillsammans med utskottet på besök på Carlslunds flyktingmottagning. Där besökte jag bl.a. ett grupphem för ensamkommande barn noll till arton år gamla. Noll till arton år? frågade jag. Det kommer alltså hit barn under ett års ålder utan anhöriga. De här barnen skall ganska genast motiveras att resa "hem". Barn som på det här sättet varje dag tvingas att försöka planera sin framtid slutar att vara barn och blir gamla i förtid. På det här barn och ungdomshemmet hade man stora kunskaper om barn och barns behov. Det krävs att vi som stiftar lagar lyssnar på sådan kunskap. Det behövs också mycket mer kunskap om hur situationen är för barnet här i Sverige och hur det är i det land som det förväntas bli tillbakasänt till. Så lite kort om gömda flyktingar. Jag har blivit förvånad över hur det uttrycks förakt för gömda flyktingar, precis som om de gömde sig på skoj. Man gömmer sig när fruktan för att återvända hem är oöverstiglig. Jag vill sluta med något som är bra. Jag tänker läsa innantill ur det som står på första sidan av betänkandet: "Utskottet anser att det bör göras en utvärdering av de bestämmelser i utlänningslagen som reglerar anhörigas invandring utanför kärnfamiljen och som trädde i kraft den 1 januari 1997. Denna utredning bör ske skyndsamt. I utvärderingen bör uppmärksammas speciellt udda och ömmande fall liksom även sista länken-fall och andra speciella anknytningar." Jag hoppas att man kommer fram till att sista länken får vara kvar.

Fru talman! Grundläggande för den svenska migrationspolitiken är respekten för de mänskliga rättigheterna och att värna asylrätten. Så länge som människor behöver skydd undan förföljelse och förtryck, undan konflikter och katastrofer, skall Sverige ta sitt ansvar. Om vår asyllagstiftning skall kunna garantera människor skydd, måste den vara tydlig och rättssäker. Människor som har behov av skydd och som söker asyl här skall få veta att de får stanna här dels enligt vår egen lagstiftning, dels enligt de konventioner som vi har anslutit oss till. Människor som inte har behov av skydd skall också veta varför de inte kan tas emot. Den nuvarande svenska migrationspolitiken antogs av riksdagen i december 1996. Riksdagen beslutade att vår migrationspolitik skall vara human, tydlig och konsekvent. I vår helhetssyn skall ingå förutom respekten för de mänskliga rättigheterna en internationell och global samverkan, förebyggande insatser, en aktiv migrationspolitik i EU samt en återvandringspolitik. Det finns i EU ännu ingen gemensam migrationspolitik. Sverige skall fortsätta sitt arbete för att värna asylpolitiken och respekten för de mänskliga rättigheterna, som också skall utgöra grunden för den framtida gemensamma migrationspolitiken.

Fru talman! Det betänkande som vi nu behandlar gäller regeringens skrivelse till riksdagen angående migration och asylpolitik samt ett antal motioner. Skrivelsen gäller i huvudsak år 1997. Det finns i vårt betänkande tre tillkännagivanden till regeringen. Det första gäller anhöriginvandring, dvs. den invandring som inte gäller själva kärnfamiljen. Den nuvarande lagen om anhöriginvandring trädde i kraft den 1 januari 1997, och där gjordes en avgränsning av vilka anhöriga utöver kärnfamiljen som skulle ha en principiell rätt till uppehållstillstånd i Sverige. Lagen har nu tillämpats under drygt två år, och utskottet tycker därför att det är dags att göra en utvärdering av lagen. Vi är säkert många som har fått samtal om gamla och sjuka föräldrar som lever ensamma långt borta från sina barn och om barnens oro över sina gamla föräldrars situation. Det är inte svårt att förstå deras oro och vånda. I de många samtal och frågor som jag och säkert många med mig har fått om gamla föräldrars möjligheter att få komma till Sverige har många anhöriga sagt: Vi står för kostnaderna. Mamma kommer inte att ligga samhället till last. Vi tar hand om henne. 1995 diskuterade vi försörjningskravet, men av flera skäl avvisade vi det. Jag tycker att frågan nu delvis har kommit i ett annat läge, framför allt av det skälet att alltfler EU-länder inför krav på försörjningsansvar för anhöriga men också av det skälet att många vill försörja och ta hand om sina gamla föräldrar. Inför övriga EU-länder ett försörjningskrav - Danmark har redan gjort det - kan Sverige knappast stå utanför. Det är inte svårt att inse hurdana konsekvenserna skulle bli. Därför anser jag att vi måste diskutera den här frågan. Jag dristar mig till att föreslå statsrådet att tillsätta en parlamentarisk utredning vars uppdrag blir att förutsättningslöst utreda frågan om försörjningsansvar. Eftersom det är en svår och känslig fråga anser jag att det skulle vara en fördel med en parlamentarisk utredning. Utskottet gör också ett tillkännagivande när det gäller människosmuggling. I dag söker drygt hälften av alla asylsökande asyl inne i landet och inte vid gränsen. De har alltså tagit sig in i landet illegalt, och de flesta saknar också ID-handlingar. Vi vet att det här handlar om människosmuggling och dessutom om stora pengar. Det påstås att det i dag är mer lönsamt att smuggla människor än narkotika. Straffet är dessutom lindrigare än vid narkotikasmuggling. Den 1 januari 1997 skärptes straffet för människosmuggling från två till fyra års fängelse. Utskottet vill nu veta om skärpningen haft någon effekt, hur många gripanden som gjorts, hur många som dömts m.m. I dag gäller att för att straff skall utmätas skall människosmuggling ha gjorts i vinstsyfte. Utskottet anser att ett sådant rekvisit kan innebära svårigheter när det gäller bevisföringen. Vi vill därför ha analyserat om det skulle förenkla bevisföringen att byta ut "vinstsyfte" mot orden "mot betalning". Den här utredningen skall dessutom gälla handel med kvinnor. dag gäller för asylsökande barn att de har samma rätt till grundskoleutbildning som barn som är bosatta i Sverige. De är däremot inte skolpliktiga, eftersom de inte räknas som bosatta i landet, men kommunerna har skyldighet att erbjuda grundskoleutbildning. 18 år, skall enligt gällande regler beredas möjlighet att delta i studieverksamhet som motsvarar gymnasieskolan. Invandrarverket har ansvaret för den verksamheten. Den utbildningen kan anordnas på verkets förläggningar eller köpas in från gymnasieskolan eller andra utbildningssamordnare. Precis som för svenska ungdomar är gymnasieundervisningen frivillig för de asylsökande. Det är naturligtvis angeläget att de asylsökande ungdomarna får en bra start i livet vare sig de får stanna i Sverige eller ej. Men utskottet vet varken omfattningen av eller kostnaderna för detta, och därför vill vi veta både hur många ungdomar som i dag utnyttjar gymnasieundervisningen och även varför den inte utnyttjas, om så är fallet. Vilka extra resurser kommer att krävas för att de på bästa sätt skall kunna tillgodogöra sig undervisningen, och hur stor blir kostnaden? Fru talman! Till utskottets betänkande finns 28 reservationer och fyra särskilda yttranden. Vänsterpartiets reservation nr 3, som handlar om EU och flyktingpolitiken, har precis som Gustaf von Essen sade en mängd svepande formuleringar. Vänsterpartiet påstår att flyktingar avvisas från ett EU-land till ett annat och därifrån avvisas till sitt hemland. Förstaasyllandsprincipen tillämpade Sverige redan före Dublinkonventionen. EU består ju som bekant av 15 länder, där det finns olika praxis gentemot olika länder. Så har t.ex. Tyskland en annan praxis än Sverige när det gäller Bosnien. Sveriges geografiska läge i förhållande till övriga medlemsstater får också till följd att många asylsökande i Sverige har uppehållit sig kortare eller längre tid i något annat medlemsland. Ett annat land kan därför vara ansvarigt för prövningen av asylärendet, och den sökande kan återsändas dit. Under 1998 har 1 485 asylsökande övertagits av andra medlemsstater inom EU. Med stöd av Dublinkonventionen har Sverige också ingått särskilda avtal med Danmark och Tyskland för att förenkla tillämpningen av konventionen. Det dansk-svenska avtalet trädde i kraft i november 1997 och har gett som resultat att Sverige har kunnat återsända ett stort antal asylsökande till Danmark. Det svensk-tyska avtalet trädde i kraft i början av december, så där är det för tidigt att ha någon uppfattning om betydelsen. Dublinkonventionen och dessa avtal har till följd att handläggningstiderna har kortats, och samhällets kostnader kommer att minskas på sikt. Vänsterpartiet säger också i sin reservation att på grund av visumkrav och hårda sanktioner mot flygbolag är det nästan omöjligt att legalt ta sig till ett land för att begära asyl. Det finns ingenting som säger att den som flyr själv skall välja asylland. Det ingår dessutom i flygbolagens ansvar och arbete vid incheckningsdiskarna att kolla att alla har pass, flygbiljett och visumhandlingar om så behövs. Jag antar också att Ulla Hoffmann måste visa pass och biljetter när hon reser utomlands. Vid incheckningsdiskarna kollas inte om passen är falska. Erfarenheten visar att alla som kliver ombord på flygplan har biljett och pass, men när man sedan kliver av, t.ex. på Arlanda, saknas både pass, biljett och ID-handlingar. Fru talman! Några av reservationerna rör barn. Miljöpartiet och Folkpartiet anser att utlänningslagens portalparagraf inte är tillräcklig, utan begär att barnkonventionen skall införlivas i vår utlänningslagstiftning. Jag vill då hänvisa till den information som statsrådet Maj-Inger Klingvall gav till riksdagen den 11 mars. Rapporten gällde vad FN:s barnrättskommitté sagt om Sveriges efterlevnad av barnkonventionen. Frågan ställdes bl.a. om hur Sverige har hanterat frågan om inkorporering av barnkonventionen, och den svenska delegationen redogjorde för riksdagsbeslutet 1995, då riksdagen avvisade yrkandena om inkorporering och om barnkommitténs genomgång och slutsatser. Statsrådet sade bl.a.: "Skälet till att inte inkorporera barnkonventionen är bl.a. att konventionen innehåller många relativt vaga formuleringar och ett inte obetydligt inslag av målsättningsartiklar som siktar till ett gradvist genomförande och är svåra att direkt tolka av domstolar och myndigheter." Vidare sade statsrådet att regeringen i likhet med barnkommittén ansåg att tolkningen av barnkonventionen bör göras av riksdagen för att rättigheterna i barnkonventionen skulle slå igenom på bästa sätt. Däremot uttryckte statsrådet att regeringen är bekymrad över situationen för de gömda barnen, och de bekymren tror jag att vi alla delar. Vi får väl avvakta den utredning av gömda barns situation som Socialstyrelsen och Statens invandrarverk skall redovisa senare i vår. I reservation 24, som handlar om familjesplittring, begär reservanterna att verkställandet av ett avvisningsbeslut skall inhiberas om det finns risk för familjesplittring. Det som vanligtvis händer vid en avvisning av en barnfamilj är att en av föräldrarna försvinner, dvs. gömmer sig, för att inte verkställigheten skall kunna ske. Om myndigheterna skulle besluta att inhibera beslut för varje risk för familjesplittring så skulle det i praktiken innebära att barnfamiljer inte kan avvisas. Från den 1 januari har Invandrarverket huvudansvaret för verkställigheten av avvisning och utvisning. En målsättning är att man skall kunna motivera dem som har fått avslag på sin asylansökan att frivilligt återvända hem och att avvisningen skall kunna verkställas under värdiga former. Vänsterpartiet och Folkpartiet har också en gemensam reservation, nr 7, och vill att Genèvekonventionens flyktingbegrepp skall vidgas så att den också innehåller förföljelser på grund av kön eller homosexualitet. När riksdagen antog den nya migrationspolitiken antogs också en utvidgad flyktingkonvention, men det tillkom också en ny lagparagraf som betyder att den som känner välgrundad fruktan för förföljelser på grund av sitt kön eller sin homosexualitet skall betraktas som skyddsbehövande och därmed får uppehållstillstånd. Det finns inte heller inom EU:s länder någon enhetlig uppfattning om att personer som förföljs på grund av kön eller homosexualitet skall ha flyktingkonventionsstatus. I dag är det så att de flesta kvinnor och homosexuella som kan komma i fråga när det gäller den här paragrafen också kan falla under flyktingkonventionen och får då uppehållstillstånd som konventionsflykting. De får flyktingstatus och ett bättre skydd än om uppehåll beviljats endast enligt könsparagrafen, men därmed syns de inte i den statistiken. Man kan säga att kvinnor och homosexuella har två möjligheter till skydd i vårt land, med andra ord ett dubbelt skyddsnät. Många kvinnor vill dessutom inte att en våldtäkt skall bli känd i familjen. Därför vill man inte heller att könsparagrafen skall ligga till grund för uppehållstillstånd. Kristdemokraterna är att statsrådet skall lyfta ut den delen ur NIPU-utredningen. Det finns i NIPU utredningen flera viktiga och angelägna förslag, varav anknytning genom äktenskap eller samboförhållande är en del. Som jag sade när utskottet behandlade betänkandet så har NIPU-utredningen behandlat den här frågan, och det finns till stora delar en enighet i kommittén om utredningens förslag. Men utredningen är överlämnad till statsrådet, och det vanliga med en utredning är att den skickas ut på remiss så att så många som möjligt får lämna synpunkter. Det är väl också rimligt att statsrådet Pierre Schori får ta ställning till hur betänkandet skall behandlas och vilka frågor som eventuellt skall brytas ut ur utredningen och snabbehandlas. Med det, fru talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Det är intressant att notera att Vänsterpartiet angrips av både Moderaterna och Socialdemokraterna. Normalt brukar det ju finnas en högeroch en vänsterfalang, men det gör det tydligen inte i det här fallet. Jag vill uppehålla mig lite grann vid det som Maud Björnemalm slutade med, nämligen tvåårsregeln. Maud Björnemalm säger att ett normalt förfarande skulle vara att statsrådet Pierre Schori själv får ta ställning till om frågan skall lyftas ur och snabbehandlas. Jag kommer ju förstås att ställa den frågan till statsrådet sedan efter hans anförande. Men om det är så kan jag inte riktigt se hur ett utskott någonsin skall kunna göra några tillkännagivanden till en regering, om det inte är så att riksdagen skall kunna tala om att vi tycker att detta ärende är en viktig fråga och därför ber statsrådet att behandla det skyndsamt. Jag vill också fråga Maud Björnemalm om hon på något sätt tog intryck av de tre kvinnorna som jag berättade om i mitt anförande. Maud Björnemalm var faktiskt där. Hon satt på skolbänken, som Gustaf von Essen så populärt kallar det för, och lyssnade på de tre kvinnorna och deras berättelser. De kommer inte att omfattas av NIPU och den proposition som kommer därför att det kommer att dröja så länge innan vi ser en proposition. Det är den ena frågan till Maud Jag tar den andra frågan i nästa replik, eftersom jag ser den röda lampan blinka.
Fru talman! Det hörs faktiskt väldigt dåligt här. Det måste vara något fel på högtalaranläggningen på den sidan. Det var svårt att uppfatta riktigt vad Ulla När det gäller den samling som en organisation hade i riksdagen i går avstår jag från att kommentera den. En parlamentarisk kommitté har gjort en utredning. Det betänkandet är överlämnat till statsrådet Pierre Schori. Det måste väl ändå vara rimligt att det är statsrådet som får ta ställning till hur betänkandet skall behandlas. Det kan inte vara riksdagens sak att tala om för statsrådet vilka delar i ett betänkande som skall snabbutredas. Sedan kan det väl inte heller vara någon nyhet för Ulla Hoffmann att det finns en samsyn mellan Centerpartiet, Moderaterna och Socialdemokraterna på det stora hela taget när det gäller migrationspolitiken.
Fru talman! Jag är övertygad om att statsrådet Schori verkligen uppskattar Maud Björnemalms lojalitet mot statsrådets befogenheter. Men jag tycker nog att riksdagen har en möjlighet att ge ett tillkännagivande, att tala om att vi tycker att denna fråga är viktig. I varje fall är det fyra partier som har dristat sig till detta, Maud Björnemalm. Vi vågar säga att det är viktigt att denna fråga får en skyndsam behandling. Vi har inte sagt någonting annat om vad som skall finnas i propositionen. Vi vill bara att den skall behandlas skyndsamt. Den andra frågan som Maud Björnemalm berörde och som jag inte hade tid att nämna i min förra replik är kvinnors och homosexuellas asylskäl. Vi har, som jag också sade i mitt anförande, motionerat ett antal gånger om att vi väldigt gärna skulle vilja se riktlinjer för Invandrarverkets personal när det gäller att möta asylsökande kvinnor. Vi vet att regeringen genomför ett omfattande mainstreaming-arbete i Regeringskansliet men också vad gäller olika myndigheter. Jag undrar hur Maud Björnemalm ser på det mainstreaming-arbetet. Är det något som skulle vara tänkbart att genomföra på Invandrarverket?
Fru talman! Det är fortfarande svårt att uppfatta vad Ulla Hoffmann säger. När det gäller NIPU-utredningen finns det säkert många organisationer som arbetar för de asylsökande. Jag kan tänka mig att krav kan komma på att tvåpartsprocessen också skall lyftas ur betänkandet och snabbehandlas. Vi måste låta statsrådet avgöra det. Vi kan inte från riksdagen skriva statsråden på näsan vad de skall lyfta fram ur utredningar som är tillsatta av regeringen. Jag uppfattade tyvärr inte det sista Ulla Hoffmann sade.

Fru talman! Min fråga till Maud Björnemalm var med anledning av rätten till asyl för kvinnor och homosexuella. Vi i Vänsterpartiet har motionerat ett antal gånger om att få riktlinjer för Invandrarverkets personal just när det gäller att i intervjuer kunna möta asylsökande kvinnor och även asylsökande homosexuella. Eftersom det nu pågår och en längre tid har pågått ett omfattande mainstreaming-arbete, dvs. jämställdhetsutbildning, i Regeringskansliet och också för en hel del myndigheter undrar jag hur Maud Björnemalm skulle se på att Invandrarverket blev föremål för mainstreaming.
Fru talman! Det är säkert en bra idé. Jag föreslår att Ulla Hoffmann själv framför det till Invandrarverkets generaldirektör vid det förestående besök som Ulla Hoffmann har sagt att hon skall göra hos Invandrarverket.

Fru talman! Det kanske är så att vi behöver se över plenisalens konstruktion. Gärna en ny plenisal, tack! Jag ville bara stödja förslaget från Maud Björnemalm om en utredning om försörjningsansvar. Vi har från vårt håll en reservation i den riktningen, och vi har tidigare diskuterat detta i utredningar. Jag ser det som en möjlighet att öka generositeten när det gäller uppehållstillstånd om man kan införa ett försörjningsansvar. Från vårt håll vill jag gärna säga att vi skulle välkomna en sådan utredning med ett öppet och förutsättningslöst sinnelag. Även vi inser att det finns problem men också möjligheter med ett försörjningsansvar. Vi skulle gärna se att man fick en parlamentarisk kommitté för att diskutera detta. Sedan konstaterar jag också att vi från vårt håll är nöjda med tillkännagivandet om att man skall se över straffsatser och liknande för människosmuggling. Människosmuggling har kommit att bli, som Maud Björnemalm själv sade, en av de stora lukrativa svarta affärsverksamheter som vi har i Europa för närvarande.